Fru talman! Det är märkligt att Hans Andersson anklagar mig för att vara populistisk. Jag talar om att vi måste ta vårt ansvar och spara pengar över hela fältet. Han försöker vinkla det och talar enbart om Gävleborgs län. Vad är det enligt Hans Andersson för skillnad mellan mitt sätt att vara populist och hans? Är skillnaden bara graden, dvs. pengar, är vi i så fall bägge lika goda populister.

Fru talman! Den här propositionen är ingen höjdare, sade Georg Andersson. Jag säger som en av debattörerna i Aktuellt Special i TV i går, när man debatterade Kjell-Olof Feldts bok: Har vi läst samma bok? Utanför detta hus har denna proposition mötts med både intresse och glädje. Det överordnade målet för regionalpolitiken skall vara att öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort. Det uppnår man genom att regionalpolitiken bidrar till att utveckla livskraftiga regioner i alla delar av landet. Regionalpolitiken skall också medverka till en mer likvärdig ekonomisk, social och kulturell standard för landets olika delar. För att få en önskvärd regional utveckling, en ökad ekonomisk tillväxt i hela landet och en jämn fördelning av välfärden, måste en rad politikområden utformas och inriktas på så sätt att de är förenliga med målet för regionalpolitiken. Regeringen har därför utfärdat direktiv till samtliga kommittéer och utredningar att redovisa regionala konsekvenser av sina förslag. Glädjande nog finns i denna proposition kvinnofrågor som aldrig någonsin tidigare i en regionalpolitisk proposition. Nu betonas att regionalpolitiken måste utformas utifrån ett könsperspektiv och utifrån kunskapen att kvinnor och män är olika och därmed har olika behov och förutsättningar. Det är därför viktigt att antalet kvinnor i beslutande och handläggande funktioner ökar. Tora Friberg har på ett intresseväckande sätt beskrivit vad ett kvinnoperspektiv är i sin skrift, utgiven av Glesbygdsmyndigheten, Den andra sidan av myntet -- om regionalpolitikens enögdhet. Hon undrar varför männen måste utgöra norm. Är det inte möjligt att låta kvinnorna själva formulera vad de eftersträvar? Varför inte respektera kvinnornas sätt att se på livet, värdera deras arbetsinsats lika högt som männens och acceptera olikheterna mellan könen? Tora Friberg menar att det måste till radikala förändringar om kvinnorna skall vilja bo i de små orterna och i glesbygden, förändringar som har sina rötter i kvinnors egen kultur. I denna proposition finns verktygen för en regionalpolitik ur ett kvinnoperspektiv. Kvinnan har blivit ett subjekt i regionalpolitiken. Det var på tiden, 75 år efter det att hon fick rösträtt. Det föreslås att länsstyrelserna i sitt utvecklingsarbete särskilt skall prioritera insatser för kvinnor. Bl.a. skall de avsätta resurser för att medverka till att regionala resurscentrum bildas. NUTEK skall i samarbete med Glesbygdsmyndigheten ta ansvar för att ett nationellt resurscentrum för kvinnor bildas. Erfarenheterna från Kvinnokraft skall ligga till grund för det arbetet. Kvinnor från hela Sveriges landsbygd och glesbygd får chansen till ett riksomfattande erfarenhetsutbyte och en gemensam kunskapsuppbyggnad. Centrumet skall initiera ny forskning ur ett kvinnoperspektiv och bevaka kvinnors rättigheter och möjligheter. Detta nationella centrum är inte betjänt av att det byggs upp en byråkrati runt det. Det skall mera vara som ett nav i ett nätverk av alla regionala utvecklingscentrum. Det är nu viktigt att alla kvinnor i nätverk och kvinnogrupper runt om i landet träffas och länsvis formar strategier för sina regionala resurscentrum. Länsstyrelserna måste också medverka aktivt och avsätta de resurser som behövs för kvinnoverksamheten. Dessa centrum måste växa fram utan detaljreglering och i former som överensstämmer med kvinnors sätt att arbeta. Man måste lyssna på synpunkter som kommer nerifrån. Propositionen andas också en stor uppskattning av kvinnorna, som många gånger gått i spetsen för det lokala utvecklingsarbetet. Det är många gånger tufft att gå i spetsen för utvecklingsarbete. Men kvinnor kan, det har visats bl.a. på den i går avslutade mässan i Östersund. I propositionen poängteras att vid analyser och programarbeten skall särskilt beaktas kvinnors behov av t.ex. kompetenshöjande insatser. Vid utformning av den lokala livsmiljön krävs analys och kunskap om såväl kvinnors som mäns behov. För landsbygdsutvecklingen måste särskild uppmärksamhet ägnas åt ungdomars och kvinnors situation. Det är viktigt med åtgärder för att främja kvinnligt företagande. Existerande företagsstöd skall förändras så att de passar kvinnor. Ett särskilt mikrostöd föreslås -- 50 % av stödunderlaget, högst 20 000 kr, ett mindre krångligt förfaringssätt. Det är särskilt avsett för kvinnor med motiveringen att kvinnor ofta börjar i liten skala. Det här går Socialdemokraterna emot. Georg Andersson nämnde över huvud taget inte kvinnorna i sitt anförande. Jag yrkar bifall till hemställan i AU:s betänkande 13, förutom i mom. 82 där jag yrkar bifall till reservation 30. Reservation 30 behandlar det andra nytänkandet i propositionen.

Det är därför logiskt att finansiera dessa insatser med arbetsmarknadspolitiska medel. Det måste vara mycket positivt att det blir möjligt att under en begränsad period stödja näringslivsutveckling och företagsförnyelse även utanför stödområdena, i syfte att lösa inomregionala balansproblem. De 800 miljonerna bör fördelas med utgångspunkt från både arbetslöshetssituationen och den regionala problembilden. Just nu pågår ett omfattande och engagerat förberedelsearbete vid länsstyrelserna med att tillsammans med olika lokala och regionala aktörer ta fram en rad projekt. Dessa projekt kännetecknas av att det kan påbörjas snabbt efter halvårsskiftet och skapa flera tusen arbetstillfällen på den ordinarie arbetsmarknaden. Flera av projekten tar sikte på att höja kompetensen inom småföretagen runt om i landet. Satsningarna gäller bl.a. export, marknadsföring, produktutveckling och produktionsteknik. För regioner som under senare år fått vidkännas omfattande omstruktureringar av äldre industri, t.ex. Bergslagen och Fyrstad, bör det också på detta sätt vara möjligt att genom kompetenshöjande insatser stimulera och stärka en växande nyföretagsamhet. Det är viktigt att man vid fördelningen av föreslagna medel drar nytta av den utvecklingspotential som olika regioners många småföretag gör för att skapa flera riktiga arbeten och därmed minska arbetslösheten. Ett sätt att nyttja kvalificerad arbetskraft kan vara att låta företag engagera arbetslösa ingenjörer och tekniker för att identifiera ännu ej fullt utvecklade produkter och om möjligt arbeta fram produkterna och använda dem i det egna företaget eller lotsa dem vidare till produktutvecklare. Regeringen räknar med att de sammantagna insatserna bör medverka till att skapa över 4 000 nya arbetstillfällen. Det säger Socialdemokraterna nej till och gör många människor ute i landet besvikna. Laila Strid-Jansson säger att hon inte tror på regionala stödsystem och skopar ut NUTEK. Som Expressen har visat med sin artikelserie misslyckas satsningarna ibland -- konstigt vore det väl annars. I allt företagande förekommer det att satsningar inte lyckas. Om statens stöd bara skulle gå till garanterat lyckade projekt kan man starkt ifrågasätta behovet av stödet. Stödet är till för att man skall få till stånd utveckling som annars inte skulle komma till stånd. Därigenom blir den affärsmässiga risken något större än för andra kreditgivare. Alla projekt som får stöd finansieras också av ägare och banker. Statens finansieringsandel uppgår i genomsnitt till cirka en tredjedel. NUTEK följer självfallet upp vad som händer med de företag som får stöd. NUTEK:s förluster är något större än bankernas kreditförluster. Det tycker jag är rimligt. Det bör naturligtvis vara så att staten går in med stöd där riskerna är större och det reguljära finansieringssystemet inte ställer upp. Av de 53 konkursföretag som Expressen redovisade i artikeln och som framställts som misslyckanden från NUTEK hade NUTEK beviljat stöd i endast ett ärende. Laila Strid-Jansson skopade ut hela NUTEK på grund av det. NUTEK fattar i huvudsak beslut i ärenden där investeringarna är större än 20 miljoner kronor. När man läser artiklarna får man närmast intrycket att nästan alla projekt som fått statligt stöd har misslyckats. Men sanningen är dess bättre tvärtom -- huvuddelen av projekten är lyckade och har motsvarat de förväntningar som ställts när stöden utgått. Arbetsmarknadsutskottet har föreslagit en del smärre justeringar i den nuvarande stödområdesindelningen för att nå en så mjuk övergång som möjligt mellan stödområde 1 och 2 samt områden som är utanför stödområdet. Vi föreslår därför att Näs och Häggenås församlingar i Östersunds kommun liksom Näskotts församling i Krokoms kommun bör inplaceras i stödområde 2. Utskottet har också bedömt att Gävleborgs län bör ingå i Norrlandsfonden och vidare att fonden tillförs ytterligare 80 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Fru talman! Jag yrkar, som sagt, bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13 förutom mom. 82 där jag yrkar bifall till reservation nr 30.

Fru talman! Först sade Hans Andersson att man stal pengar från arbetsmarknadspolitiken, sedan sade han att man lånade pengar från arbetsmarknadspolitiken till dessa 800 miljoner. Jag menar att man samutnyttjar dessa medel för att verkligen minska arbetslösheten. Om man kan skapa så mycket som 4 000 nya jobb, då menar jag att det är väl värt att samutnyttja pengarna inom regionalpolitiken. När det gäller satsningen på kvinnor och det nationella resurscentret så är det meningen att NUTEK och Glesbygdsmyndigheten tillsammans skall diskutera hur det här skall fungera. Jag menar att det är viktigt att organet blir så självständigt som möjligt. Jag anser att NUTEK har mycket pengar. Även NUTEK måste bidra med pengar till det nationella resurscentret. Om vi menar allvar med att kvinnor och män har lika del i de olika medlen så finns det pengar. Man behöver inte anslå ytterligare medel just för kvinnor. Det finns pengar, och dem skall kvinnorna ha del av.

Fru talman! Jag vill bara poängtera att de 800 miljonerna är avsedda för arbetslösa människor, och att man också skall ta regionalpolitiska hänsyn när man använder dem. De blir alltså utnyttjade på ett mycket bra sätt, också ur arbetsmarknadssynpunkt. Problemet i Sverige är att vi har så mycket vattentäta skott att man inte kan använda pengarna där de gör bäst nytta. Jag tror att man i det här fallet gör bäst nytta genom att ta de 800 miljonerna till det här.
Fru talman! Anser verkligen Isa Halvarsson att kvinnliga företagare skall behandlas efter kön och inte efter kompetens? Är det fler indelningar Isa Halvarsson kan tänka sig av företagare, förutom kön? Vidare: Tycker Isa Halvarsson att det är bra att man inför ytterligare ett stöd, mikrostödet, eftersom man anser att kvinnor vill låna mindre pengar och inte behöver så mycket? Det kan ligga något i det, men låt mig säga så här. Givetvis tror jag på regionala stödsystem om de sköts rätt, men varför skall man smeta ut dem litet här och var? Varför inte försöka göra det enkelt för dem som skall administrera och speciellt för den enskilde? Den enskilde kommer i dag att inte ha en aning om vart han skall vända sig. Det finns så många administratörer, det blir dubbelarbete, de har ingen aning om vad de andra sysslar med för de har ingen kollation, och det blir krångligare över huvud taget. Jag har kritiserat att man inom NUTEK själv säger att problemet är att man inte har någon intern revision av verksamheten. Det är ett häpnadsväckande uttalande! De vill inte ha någon kontrollverksamheten. Har man ingen kontrollverksamhet, då blir det som det blir. Man måste se över det här. Det var därför jag sade att Norrlandsfonden är bra i jämförelse med hur NUTEK sköter sin internverksamhet. Det börjar bli för många exempel på fusk med bidrag och felsatsningar. I Timrå kommun, t.ex., har man fått utbildningsbidrag för att lära sig spela golf, laga lyxmat och spela bowling. Det anser inte jag vara arbetsmarknadsutbildning.
Fru talman! Att Laila Strid-Jansson och Ny demokrati inte har någon som helst känsla för jämställdhetsarbete, eller att kvinnor och män sedan urminnes tider behandlas olika, eller att mannen är en osynlig norm i vårt samhälle, det har vi redan konstaterat många gånger. Kvinnliga företagare har och har haft väldigt svårt att göra sig förstådda. Kvinnor har ett annat språk än män, och män som suttit i dessa myndigheter har ofta inte förstått. Kvinnor har uttryckt sig litet vagt på grund av att kvinnans normala sätt att uttrycka sig är sådant. Hon är fast besluten och vet precis vad hon vill, men hon kanske ändå säger ''jag vill nog kanske''. Då tror myndighetspersonen att det sannerligen inte verkar genomtänkt. Det är också så att kvinnor i allmänhet börjar sin verksamhet mycket försiktigt. Helst vill man inte låna pengar alls, särskilt i dessa regionalpolitiska hänseenden. Därför är det bra att man får till mikrostöden. När det gäller NUTEK är det självklart att man har kontroll! Man har massor med kontroller. Man kan faktiskt inte alltid lita på vad som står i sådana artikelserier. Även länsstyrelserna har massor av kontrollsystem. Det är man skyldig att ha, och det vore ju konstigt om man inte hade det. Jag menar att Laila Strid-Jansson får lov att tro litet mindre på vad som står i tidningarna när det gäller myndigheter.
Fru talman! När det gäller kvinnligt företagande kan man verkligen snacka om bagarbarn och bullar. Jag vet vad jag talar om. Jag tycker att när Isa Halvarsson talar om kvinnor som företagare menar hon att de är mycket tveksamma och försiktiga och inte törs. Kvinnor som blir företagare är oerhört duktiga! De är duktiga innovatörer, de är kompetenta, de är samtidigt dubbelarbetande. De saknar en sak i det här landet, och det är möjligheten att på ett enkelt sätt ta telefonen, ringa ett nummer och säga: Jag behöver litet kapital nu, kan jag få låna till billig ränta? I stället skall man nu vända sig till ett oändligt antal administratörer för att försöka få tag i detta. Skall en kvinnlig företagare utsättas för skymfen att betraktas först och främst på grund av sitt kön och inte på grund av att hon är kompetent? Det tycker jag är upprörande! Det är väl kvaliteten som skall räknas i första hand, kompetensen, och inte vilket kön man är. Jag hävdar att kvinnor är minst lika duktiga företagare som män, förmodligen bättre. Jag vill på nytt påminna om Timrå. Tycker Isa Halvarsson att det är rätt att man får sådana signaler över hela landet och oupphörligen? Någon substans ligger det väl i alla fall i medias bevakning av olika felaktigheter. Då måste man väl som politiker ta till sig det här, ta emot kritiken och säga: Det ligger säkert något i detta. Man skall inte få utbildningsbidrag för att lära sig att spela golf. Det är fullständigt sanslöst! Förmodligen ligger det någonting i det, och eftersom politikerna har makten har vi möjlighet att göra någonting åt det. Varför inte göra det? Det är bara det jag frågar efter.
Fru talman! Laila Strid-Jansson fullständigt skopade ut NUTEK i sitt anförande. Hon ifrågasatte om det över huvud taget fanns någon enda människa på NUTEK som förstod sig på företagande. Om man lyssnar på Laila Strid Jansson kan man tro att hon är den enda kvinnan i landet som över huvud taget förstår sig på företagande. Jag har själv litet erfarenhet av företagande. Men jag slår mig inte för bröstet och tycker att jag är bättre än alla andra kvinnor som har haft svårigheter. Låt oss se på de projektbidrag på en halv miljard kronor som länsstyrelserna har att ge ut. Av de pengarna har 13 miljoner kronor gått till kvinnligt företagande. Det måste vara något fel i själva processen. Naturligtvis är kvinnor kompetenta. Jag har aldrig i livet ifrågasatt det. Men kvinnor har haft svårigheter att ta sig fram. Men nu finns redskapen i propositionen, och kvinnan har möjlighet att kontakta dessa regionala utvecklingscentra och det nationella utvecklingscentrat och skaffa sig erfarenheter och kunskaper.
Fru talman! Först vill jag komplettera mina yrkanden med att yrka bifall till reservationerna 17, 32, 38 och 39. Det torde inte föranleda flera voteringar, men att så måste ske är en följd av mina tidigare yrkanden. Jag vill säga följande till Isa Halvarsson. Jag tog inte upp kvinnofrågorna. Inom den socialdemokratiska gruppen i arbetsmarknadsutskottet har vi den arbetsfördelningen att Berit Andnor kommer att tala om de frågorna. Det blir tillfälle för Isa Halvarsson att diskutera de frågorna med oss socialdemokrater. När det gäller mikrostödet vill jag påpeka att det faktiskt inte finns någon nedre gräns för hur små bidrag som man kan få inom ramen för glesbygdsstödet. Det är något slags ordets makt över tanken att inrätta ett mikrostöd för att tydliggöra att det också går att få små bidrag. Regeringen föreslår detaljbestämmelser kring mikrostödet som innebär att det går att få en högre bidragsprocent om man inte investerar så mycket. Om man nöjer sig med att investera för 40 000 kronor kan man få 50 % bidrag. Ökar man investeringen till 60 000 kronor kan man inte längre få 50 % bidrag. Då krymper bidragsprocenten. Det är en litet konstig ordning. Vi tycker att frågan om mikrostödet skall inordnas i det mera decentraliserade bidrags och stödsystem som vi föreslår att länsstyrelsen skall kunna administrera. Det hela skall svara mot de faktiska behoven som finns i företagen. På det sättet blir det mera flexibilitet. Detta är inte ett nej eller en cementering av stödformerna, utan precis tvärtom. Det är fråga om att öka flexibiliteten, och det är därför vi föreslår denna nya ordning. Det finns ett drag av förakt för kvinnliga företagare. Man utgår från att de inte behöver så mycket pengar som karlarna behöver för sina företag. Jag har litet svårt att förstå att det skall vara den sortens könsskillnader på behovet av pengar för att driva företag. Vidare var det frågan om de 800 miljonerna. Vi tycker att man skall bedriva en aktiv näringspolitik. Men vi har väldigt svårt att förstå varför det skall göras genom att gröpa ut anslagen till arbetsmarknadspolitiken med en tillfällig satsning på ett år. Jag tycker att man skall uthålligt bedriva en aktiv näringspolitik med hjälp av de förslag som jag redovisade i mitt huvudanförande. Nu diskuterar vi regionalpolitiken. Då gäller det att koncentrera satsningarna till de områden där de behövs bäst. Men det förslag som regeringen lägger fram på området innebär en allmän utsmetning över hela landet. Vi får återkomma till de näringspolitiska satsningarna. Vi står för våra förslag. De betyder minst lika mycket mera än de
Fru talman! Att det skall vara så svårt att förstå att det inte är fråga om något förakt för kvinnorna när man belyser deras speciella situation. Karlar får också söka mikrostöd. Där finns inte någon könsdiskriminering. Men det har visat sig erfarenhetsmässigt att kvinnor i glesbygden söker så små summor, under 40 000 kr. De har då haft svårt att få stöd, eftersom det har ansetts vara så litet i förhållande till de summor som det är brukligt att män söker. Kvinnor som arbetar med dessa frågor på läns och glesbygdsmyndigheter och de som är forskare är mycket glada över detta stöd. Det visar att att det finns en möjlighet för kvinnorna. Det är bra att det finns utpekat att det går att söka dessa stöd. Jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är litet sorgligt att när jämställdhetsfrågor och kvinnors möjligheter inom regionalpolitiken förs fram, skall det tas som ett slags förakt för kvinnorna. Det är naturligtvis precis tvärtom. Det är fråga om att myndigförklara kvinnan och se kvinnan. Men det finns två sidor av myntet. Titta bara på hur stödområdesindelningen ser ut. Skulle stödsystemet utformas bara för kvinnor, skulle det se annorlunda ut än det nuvarande systemet. Jag tycker att det är viktigt att få ögonen på hur kvinnor vill leva kvar i glesbygden och dessa regioner. Kvinnan skall inte bara vara något slags objekt som skall finnas där för att mannen skall stå ut att bo där och slippa behöva importera kvinnor från andra länder. Det är viktigt att kvinnan själv har rätt att leva på dessa orter.
Fru talman! Jag skall inte ytterligare föregripa den debatt som Berit Andnor kommer att föra om kvinnoperspektivet inom regionalpolitiken. Jag vill bara än en gång konstatera att det inte finns något i regelsystemet som hindrar länsstyrelserna att ge ut små bidrag inom ramen för glesbygdsstödet. Genast när jag hade läst propositionen gick jag till utskottskansliet och frågade. Jag hade blivit förvånad, och jag fick bekräftat vad jag redan visste. Det finns inte några sådana begränsningar. Det är bara att tala om detta och se till att bestämmelserna tillämpas. Det är inte nödvändigt att centralt inrätta ett nytt bidragsnamn och en bidragsprocent, dvs. reglera på central nivå. Jag skulle vilja fråga Isa Halvarsson vilka slutsatser hon drar av NUTEK-rapporten. Jag vill vidga diskussionen till ett litet bredare perspektiv. Precis som också Hans Andersson underströk, har det skett ett trendbrott när det gäller fördelningen inom ramen för den totala statsbudgeten till nackdel för de svaga regionerna. Vilka slutsatser drar Isa Halvarsson? Har hon inga som helst synpunkter på denna viktiga rapport? Rapporten kom tyvärr några veckor efter det att propositionen hade lagts fram. Vidare har vi frågan om uttunningen i regionalpolitiken som jag berörde i mitt huvudanförande. Det finns flera inslag i regeringens proposition som innebär att de begränsade stödmiljonerna ges ut över hela landet. Det skapar ett intryck av handlingskraft. Men vilka konsekvenser får detta för den egentliga regionalpolitiken? Vad innebär det diffusa som har skrivits om landsbygdsstödet? Hur mycket pengar skall gå till landsbygdsstödet över hela landet? Vad betyder det för resursanvändningen av det totala anslaget? Jag tycker att dessa frågor är viktiga att belysa. Jag har ställt dessa frågor under utskottsbehandlingen. Men det har varit förgäves. Jag har inte fått några svar. På samma sätt är det med de 800 miljonerna som tas från de arbetsmarknadspolitiska medlen. De manövrar som regeringen har gjort beträffande nästa års anslag för arbetsmarknadspolitiken innebär ju att den preliminära fördelningen av medlen till länsarbetsnämnderna leder till att vissa län kommer att få väsentligt mindre pengar. I den preliminära fördelningen av AMS-medel får Norrbottens län 278 miljoner kronor mindre nästa år än under innevarande år. Det säger väl också någonting som är alarmerande när det gäller den regionalpolitiska effekten av de totala manövrer som regeringen och utskottsmajoriteten vill genomdriva.
Fru talman! Det är helt klart att den s.k. lilla regionalpolitiken, som har ökat i omfattning och nu får 3 miljarder, på intet sätt själv kan ge all den tillväxt och utveckling som vi vill ha i hela landet. Där har regeringen i stället gått in för att öka den privata sektorn. Vi har inte för mycket välfärd här i Sverige, men vi har på tok för litet privat näringsliv. Det skrämmande är ju att den privata sektorn inte har ökat sin sysselsättning sedan 1950. Det är då nödvändigt att åstadkomma ett trendbrott. Man kan inte bara leva på offentlig sektor i Sverige. Regering och riksdag har ändrat en rad villkor. Man har sänkt och lagt om skatter, förbättrat stödet till innovationer, förenklat eller avskaffat lagregler, moderniserat arbetsrätten, osv. Det är åtgärder som har lett till en kraftigt ökad optimism bland småföretagare. Det gjordes nyligen en enkät bland europeiska småföretagare, och den visade att de svenska småföretagarna hade den mest optimistiska framtidssynen av alla i hela Västeuropa. Det är naturligtvis mycket viktigt, och det är ett resultat av att man har skapat goda förutsättningar för dem. Jag är övertygad om att det är på så vis vi kan få en tillväxt, en bra miljö och en bra ekonomi i hela landet.
Fru talman! Alla med öppna sinnen kan dagligen höra starkt positiva rapporter från vårt näringsliv, om ökad orderingång och växande produktion. Vårt land har påbörjat en exportledd uppgång i ekonomin. Redan i år blir industriproduktionen högre än någonsin tidigare. Det förra rekordåret var 1989. Skillnaden är att rekordet nu slås med 250 000 färre anställda. Så stark har produktivitetsförbättringarna varit i industrin, främst under 1992 och 1993. Detta är i och för sig ett problem för arbetsmarknaden, men en nödvändighet. Om vi ser på hela samhällsekonomin finner vi att det händer samma sak, men med en viss tidsförskjutning. Värdet kommer inom kort att vara större än någonsin, men med 500 000 färre i arbete. Den här snabba produktivitetsförbättringen är nödvändig för att vårt land skall klara en hårdnande öppen internationell konkurrens här hemma och utomlands. Den är nödvändig för att vårt land definitivt skall ta sig ur sviterna efter 80-talets spekulationsekonomi och inflationsekonomi. Det är sorgligt att det finns de som framställer det här som en följd bara av kronans fall. En större del av det som händer nu är faktiskt resultat av produktivitetsförbättringar, sänkta arbetsgivaravgifter, osv. Det som har hänt är att vårt folk under starkt förändringstryck har kavlat upp skjortärmarna och gnuggat geniknölarna, för att i alla led öka effektiviteten. Det har skett med minskad frånvaro, ny teknik, förändrad arbetsorganisation, förbättrad kvalitet och en stärkt marknadsföring. Det här är en process som måste fortgå för att vi skall klara en fullgod arbetsmarknad i hela vårt vackra land. Någon väg tillbaka finns ej, utan till framtiden hör att vi ligger på frontlinjen när det gäller att kombinera ny teknik och förändrade marknader med goda lokala förutsättningar. Vårt land behöver nu tillväxt; en stark tillväxt under många år och en miljöriktig tillväxt. Den viktigaste, allt övergripande uppgiften är den fullgoda, moderna arbetsmarknaden. Då räcker det inte med att ett par regioner utvecklas väl. Det är när alla regioner växer, när alla lokala arbetsmarknader utvecklas, inte minst de små områden som våra lokala utvecklingsgrupper arbetar för, och när vi summerar vad som görs över hela vårt land, som vi har möjligheter att få den höga, långsiktiga och miljöriktiga tillväxten. Vårt land har varit extremt uppbyggt för stora företag, stora organisationer och storskaliga, offentliga lösningar. Och visst betyder våra storföretag väldigt mycket. Det kommer de att fortsätta att göra. Men när vi nu skall tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad och god tillväxt, måste speciellt små och medelstora företag och nya entreprenörer ges goda betingelser. Det arbete som regeringen och en majoritet i riksdagen har gjort för att ge rimliga villkor för små och medelstora företag är av allra största vikt. Det är inte minst av stor vikt för den regionala utvecklingen. Fru talman! För vårt land har nu lagts en stark grund för utveckling och tillväxt. Den regionalpolitiska proposition som riksdagen skall besluta om är en del av den grunden. Resurserna till regional utveckling byggs ut i ett kärvt ekonomiskt läge, dels genom att det varje år framöver anslås ca 300 miljoner kronor på årsbasis, dels genom att det för nästa år föreslås att 800 miljoner kronor skall gå till länsstyrelserna. Jag vill då vända mig till Hans Andersson. Det är faktiskt så att det förslag som senare i vår kommer att antas när det gäller Arbetsmarknadsverket är av större omfattning än vad Arbetsmarknadsverket självt begär. Med andra ord tror man att man det blir svårt att göra av med den volym som man erhåller. Arbetsmarknadsverket ligger just nu på 6,5 % av arbetskraften. Till det här skall dessutom läggas att regeringen har 4 miljarder kronor i sin finansfullmakt för att komplettera om så behövs. Låt mig när det gäller de 800 miljonerna säga, att var jag än är i landet och träffar landshövdingar, oavsett färg, och partirepresentanter från Folkpartiet, Centern och Ny demokrati, är frågan: Går det här förslaget igenom? Jag brukar säga: Jag tror att den klokheten finns i Sveriges riksdag som gör att dessa pengar kommer att anslås. De säger: Det skulle betyda väldigt mycket för våra läns utveckling, framför allt för den inomregionala balansen och småföretagsutvecklingen. Det är ju något som vi alla egentligen vill; åtminstone vill alla det när jag hör på. Men jag tycker att en del partier ställer förslag som är dåliga om man vill få i gång denna utveckling. Till dessa pengar skall också läggas de reservationer som finns inom Arbetsmarknadsdepartementet. När det är dåliga tider efterfrågas inte mer pengar i nämnvärd utsträckning, och det gör att det finns reservationer.

I klartext betyder det att socialdemokratin vill utveckla våra regioner inom den lilla regionalpolitikens ram för i det närmaste 1 miljard mindre. Fru talman! Tillsammans med moderater, folkpartister och vänsterpartister har jag ett antal gånger i denna kammare varit med och bildat majoritet för en klart bättre regionalpolitik än vad olika socialdemokratiska regeringar har föreslagit. Det har tre fyra gånger gällt ordentliga ökningar av länsanslagen.

Då känner jag igen mig från tidigare år; så har vi tidigare resonerat i denna kammare. Sedan till beredningen av ärendet. Aldrig någonsin tidigare har det tagits in ett så stort underlag -- det är ett tiotal skrifter. NUTEK har jobbat ambitiöst med sina utvärderingar och sett både framåt och bakåt. Glesbygdsmyndigheten har utvärderat glesbygdsstödet och framställt ett antal skrifter. Det regionalpolitiska rådet har sammanställt en framtidsinriktad skrift om tillväxt i alla regioner. ERU har bidragit med sin sakkunskap. Dessutom har vi haft sju regionala konferenser med ca 2 000 deltagare. Det är egentligen alla som jobbar med bygdutveckling, regionalpolitik på länsplanet och i kommunerna, de som dagligen har att leva med det som riksdagen beslutar. Det allra starkaste gensvar vi mötte gällde mikrostödet. Kvinnorna sade: Männen vill börja stort. Kommer man till olika ställen och vill ha hjälp med små summor bryr de sig inte om att ställa upp. -- Nu blir det en klar order till länsstyrelserna. Det kommer också att anslås 50 miljoner kronor för lån till kvinnliga företagare där det skall gå att låna klart lägre belopp än vad som hittills varit möjligt. Det kommer upp här i kammaren sista dagen i vår eller någonting sådant. På Kvinnor kan-mässan, som jag besökte, var det ett massivt stöd för detta. Det var synd att inte Georg Andersson var där. Det förslaget fick ett kompakt positivt mottagande. Jag förstår därför att Georg Andersson inte sade något om kvinnor i sitt anförande. Landsbygdsstödet har vi egentligen tagit från EU:s regler. De har regeln att 450 000 kan användas till antingen mjuka eller hårda investeringar två gånger under en treårsperiod. Denna regel har man infört för att få i gång sin småföretagsamhet, och EU har ändå många små och medelstora företag. Vi har ännu större anledning att försöka få i gång vår småföretagsamhet. Vi har många stora företag men få små och medelstora, och det är ju i dem vi skall klara de nya jobben. Därför blir jag uppriktigt sagt mer än besviken över att socialdemokratin så har förlorat kontakten med verkligheten att man inte vill stödja detta. Det här är ett stöd som vi inte får svårigheter att samordna, eftersom det finns inom EU; EES undersöker ju nu att våra stöd på ett ungefär stämmer med vad gemenskapen har. Jag kan bara notera vad Hans Andersson sade: Socialdemokraterna är kvar i cementen. Tyvärr har också Hans Andersson fått ned en fot i den. Jag har förstått att han väldigt gärna vill få fram de här pengarna till länsstyrelserna men att han vill finansiera förslaget på ett annat sätt. Men se upp så att inte foten fastnar! Det vore synd, med tanke på Vänsterns förflutna i de här frågorna i denna kammare. Jag upplever alltså att förslaget om ett stöd på 800 miljoner har ett starkt stöd överallt utom i socialdemokraternas grupp i arbetsmarknadsutskottet. Jag vill också beröra den nya tekniken. Den ger utomordentliga framtidsmöjligheter. Den ger egentligen alla möjligheter att komplettera våra mindre arbetsmarknader bara viljan finns. Jag vill också kommentera Expressens uppräkning av konkursföretag. Alla var ju ärenden hos NUTEK på 80-talet, och sedan kom en mycket besvärlig lågkonjunktur. Men ser man på de ca 75 tjänsteföretag som har beviljats stöd finner man att alla utom ett par har klarat sig trots mycket svåra tider. Det beror på att de på sina nya platser har haft en väldigt stark produktivitetsutveckling. Så till ordet stödområde! Som jag ser det har stödområdena varit och är till folkhushållet starkt givande områden med stora naturtillgångar. Med litet uppbyggnadshjälp kan dessa områden än starkare bidra till vårt lands utveckling. Det är det vi behöver nu och inte mer prutningar! Det är med en miljömässigt riktig tillväxt som vi skall täta igen hålen efter våra skulder, vårt arv från 80-talet. Till den stora regionalpolitiken! Det är utomordentligt viktigt med farbara vägar över hela vårt land. Det är utomordentligt viktigt att den nya tekniken kommer hela vårt land till del, t.ex. att man får riktiga uppfarter på de elektroniska motorvägarna. Det är viktigt att vi kan utveckla våra små och medelstora företag och få nya entreprenörer. Den omläggning som har skett innebär att småföretag får hyggliga regler. Det tror jag egentligen blir det riktigt stora i den regionala utvecklingen framöver. Det är med små och medelstora företag som vi kan bygga upp livskraftiga orter över hela vårt land. Det gör vi inte med storföretagsamheten. Därför har det varit en ren skandal att våra småföretag många gånger har beskattats dubbelt så hårt som de stora företagen. Nu har regeringen och riksdagen rättat till detta. Det är en viktig grund för den regionala utvecklingen. Jag vill också säga att tillväxt inte kommer uppifrån. Vi i denna kammare skall skapa bra spelregler, men tillväxten kommer underifrån på tusentals olika sätt. Det gäller att skapa spelregler så att det blir en tillväxt. Detta förslag skall ses som ett av många förslag för att åstadkomma tillväxt. Det är ingen tillfällighet att det i dag finns en större framtidstro i de svenska hushållen än vad som har funnits någon gång sedan man började göra mätningar 1973. Det är ingen tillfällighet att framtidstron i våra små och medelstora företag blir starkare för varje halvår. När framtidstron är sådan att många, både privatpersoner och företag, börjar investera klarar vi jobben och tillväxten. Vi slipper dessutom de prutningar som är ofrånkomliga om man inte får in pengar via en positiv utveckling och tillväxt. Jag vill göra några korta kommentarer. Offentliga sektorn avlövas, sades det här. Under 80-talet gick kommuner och landsting back med flera miljarder varje år. De gick med många miljarder plus 1992 och 1993. De går ihop 1994, och de går ännu bättre 1995. Även i detta avseende är resurserna bättre än någonsin. Jag skall också ta upp NUTEK-rapporten. Georg Andersson har inte läst den. Jag hörde det tydligt. I rapporten bedöms nämligen vad som har hänt fram till 1991. Det handlar om skattereformens verkningar. Skattereformen genomförde Socialdemokraterna. Den innebar att den här regionen fick 10 000 kr mer per invånare än t.ex. Norrlands inland, som Georg Andersson är ifrån. Det skulle Georg Andersson ha tänkt på när han satt i regeringen. Det finns två framtidsscenarier. Det finns ingenting som säger att det skall ske en prutning på 100 miljarder framöver. Det finns heller inga beslut om hur prutningen i så fall skall göras. Det handlar om scenarier. Men det är jättebra att NUTEK har gjort den här kartläggningen. Man måste veta hur olika regioner påverkas. Jag vill också beröra riskkapitalet till Norrlandsfonden. Socialdemokraterna lade fram ett förslag om att man skulle ta bort 200 miljoner från Norrlandsfonden. Har Georg Andersson glömt det? Man har inte behövt betala in detta belopp. Dessutom erhåller Norrland, inklusive Gävleborgs län, nu 300 miljoner. Vi är ett antal ledamöter här i kammaren som har pratat om detta. Detta innebär att Norrlandsfonden har en utlåningskapacitet på uppemot en miljard; det behövs i den här regionen. Fonden tar den största risken. Det här kommer att betyda mycket för utvecklingen. Om fonden behöver mer pengar om några år får riksdagen då ta ställning till det. Det finns nu kapital, och i Norrland är man lycklig över att man slapp det som Socialdemokraterna föreskrev och i stället fick det som den här regeringen och riksdagsmajoriteten nu ger. Jag ser att tiden går. Därför får jag återkomma. Tack!

Fru talman! När det gäller stödformerna konstaterar jag bara att också utskottsmajoriteten har skrivit att den socialdemokratiska motionen betonar decentraliseringen mer än vad propositionen gör. Det är alltså inte en cementering. Det är inte en detaljreglering. Det är fritt att ge stöd inom ramen för det totala belopp som vi är överens om när det gäller den lilla regionalpolitiken. Vi vill därutöver flytta 100 miljoner kronor från den centrala nivån, regeringskansliet, direkt ut till länen. Jag vill sedan ta upp de övergripande stora och väsentliga frågorna för regionalpolitiken. Jag berörde dem i mitt inledningsanförande: Det är ett faktum att regeringen har avvecklat näringspolitiken. Vi har en näringsminister som arbetar för detta. Han arbetar för att avveckla sig själv. Det har Börje Hörnlund fått bekymmer med. Han försöker reparera en del av skadorna. Det är som att måla på ruttet virke, som jag sade tidigare. Vi vill öka investeringarna på en rad områden på olika sätt. Vi vill förstärka riskkapitalförsörjningen. Det är viktigt att betona det. När det gäller avregleringsfrågorna skulle jag vilja fråga Börje Hörnlund om han inte känner någon oro för den nuvarande utvecklingen. Har han inte avlyssnat reaktionerna ute hos byagrupperna? Jag har varit med på en del sammankomster, även om jag inte var på Kvinnor kan-mässan i Östersund under veckoslutet. Det finns en stigande oro för vad avregleringen betyder. Men regeringen har inte tagit något intryck av det. Man säger att man skall följa frågan. Man skall alltså följa men inte styra. Man skall inte påverka utan bara iaktta. Varför inte utreda först och besluta sedan? Det handlar om Postens och SJ:s verksamhet och om akasseförslaget. Allt detta har starka regionalpolitiska influenser. Jag konstaterar att man i NUTEK-rapportens sammanfattning säger att inkomstutjämningen under perioden mellan 1985 92 hela tiden har fortsatt men att det har skett ett trendbrott i denna utveckling under perioden Det har huvudsakligen skett genom skattepolitikens utformning. Den regering som Börje Hörnlund sitter med i har förändrat den i riktning mot en kraftig sänkning av kapitalbeskattningen och en skattehöjning för enskilda inkomsttagare.
Fru talman! Förslaget om dessa 800 miljoner kronor är ett decentraliseringsförslag. Det innebär att länsstyrelserna verkligen får möjlighet att under stor frihet jobba för en regional balans och en småföretagsutveckling inom länen. Jag tror att det är viktigt att noga utvärdera vad länsstyrelserna gör under de år som ligger framför oss. Jag hoppas att det finns en sådan klokhet i denna kammare. Sedan skall jag ta upp detta med stödformer. Man får tycka vad man vill om EES/EU. Men där vill man ha ganska fasta regler. Där vill man inte ha så mycket av godtycke i systemet. Det som nu föreslås skall EES godkänna. Så är det redan nu. Det är ingen skillnad om Sverige blir medlem i EU eller inte. Georg Andersson! Hur man än räknar vill ni sammantaget -- om man kan uttrycka sig på det sättet -- ha närmare en miljard mindre till de regionala utvecklingsfrågorna inom den lilla regionalpolitiken. Det noterar jag. Till avregleringen. I Umeå halverades nästan flygpriset. I byn Hörnsjö, där jag känner alla, blev ingen riktigt ledsen för att flyget blev tillgängligt till i det närmaste halva priset. Skellefteå, som inte har haft någon konkurrens, men som jag känner väl, fick också kraftigt sänkt flygpris genom detta. Men inte lika mycket som Sedan måste vi se upp med hur det går med Lycksele eller Vilhelmina. Det skall vi göra. Det är därför det i propositionen står att de här verken varje år mycket noga skall analysera det regionala skeendet inom vart och ett ansvarsområde för att regering och riksdag skall kunna ingripa. Jag ser ingenstans att det står att man passivt skall iaktta, snarare tvärtom.

Herr talman! Börje Hörnlund säger att de 800 miljonerna handlar om decentralisering. Det avgörande är att regeringen flyttar pengar från AMS och från länsarbetsnämnderna till länsstyrelserna. Detta trollerinummer -- pengarna dyker upp på ett annat ställe i länet -- skall ge en väldig kraft. Dessutom har han mage att påstå att vi minskar insatserna mot arbetslösheten och regionala insatser med det här beloppet. Minskar resurserna i Västerbottens län genom att länsstyrelsen får litet mer pengar och att länsarbetsnämnden får mindre pengar? Effekterna av Börje Hörnlunds trolleri med pengar är preliminärt att Norrbotten förlorar 278 miljoner som skulle gått till länsarbetsnämnderna. Gävlebors län -- hör här, Laila Strid-Jansson -- förlorar preliminärt 191 miljoner kronor när det gäller fördelningen till länsarbetsnämnderna. Så är det med de 800 miljonerna. Vi har ingenting emot att satsa på näringspolitik, tvärtom. Vi har föreslagit en lång rad sådana åtgärder. Men vi vill inte vara med om att man urgröper arbetsmarknadspolitiken i ett läge där arbetslösheten är hög och bedöms komma att fortsätta att vara mycket hög under nästa år. Då behöver AMS de här pengarna. Det är faktiskt på det sättet. Är det EU som hindrar en decentralisering enligt den modell som vi föreslår, att länen skall få större frihet? Börje Hörnlund antydde det i sitt senaste inlägg. Har man inte i anslutning till EU talat om regionernas Europa? Regionerna skulle få en större roll att spela. Får jag återkomma till frågan om avregleringen. Jag tycker att Börje Hörnlund på sedvanligt sätt tar lätt på den här frågan. Det är klart att man kan visa på enskilda exempel där konkurrensen har haft en stimulerande effekt. Börje Hörnlund nämnde exempel på flygets område. Men det är den totala effekten det handlar om, den totala avsaknaden av utredning och analys när det gäller den brådstörtade avreglering och privatisering som nu bedrivs. Kommer Centern att motsätta sig en försäljning av Vattenfall? Carl Bildt har avgett det vallöftet. Vad har Centern för garantier för att avregleringen av elmarknaden inte kommer att leda till kraftigt höjda elpriser ute i glesbygderna? De här frågorna borde ha analyserats och beaktats i den regionalpolitiska propositionen.

Herr talman! Den begränsning som länsstyrelserna har när det gäller de här 800 miljonerna är att jobben på årsbasis icke får stödjas med mer än 194 000 kr. Om det är investeringar i småföretag som på detta sätt tidigareläggs får man för den summan en investering på en bra bit över miljonen. Det ger på kort sikt mer arbete än skall vi säga en AMS-insats. Men dessutom ger det klara långsiktiga effekter genom att det efter investeringarna kommer arbetstillfällen. Jag förstår inte varför socialdemokraterna så har lämnat verkligheten och bara ansträngt sig att försätta sig i denna situation. Sedan förstår jag inte Georg Anderssons uträkningar. När han lägger ihop Norrbotten och Gävleborg kommer han på två län upp i 500 miljoner kronor i runda tal. Vi talar för hela landet om 800 miljoner som skall delas ut. Förstår inte Georg Andersson att han inte alls kan räkna? Vi har tittat på motionen, men hur man än tittade på den var det ingen som över huvud taget begrep varifrån saker och ting hade kommit. Jag trodde inte att det här skulle upprepas, eftersom det, såvitt jag förstår, inte upprepas i reservationen. Bolagisering och privatisering tas upp. I Assi äger staten 51 %. Det innebär att staten kan bestämma allt, precis varenda del kan staten bestämma. Så fungerar det. Våra svenska storföretag behärskar ägarandelar på 15--20 %. Men här har staten mycket medvetet valt 51 %. Om det går ut någon liten del av Vattenfall på marknaden har staten kvar hela beslutanderätten. Men när Georg Andersson är ute och talar -- jag har sett i tidningarna hur han talar -- uppträder han som om han ingenting förstår, tyvärr. Jag tycker att det är fel att vilseleda folk med den typen av argumentering. Så skall det inte vara. Sedan har vi beskattningen. Det socialdemokratiskt styrda Norge och många andra länder har avskaffat dubbelbeskattningen, för det är väl den Georg Andersson menar när han talar om Danderyd. Hur skulle det se ut om vi skattade dubbelt, sade man i det socialdemokratiskt styrda

Herr talman! Ja, Hans Andersson, NUTEK rapporten är mycket viktig. Jag noterar att den analyserar bakåt och ger scenarier framåt. Det är viktigt att veta vad skatteomläggningarna ledde till, men framför allt att veta om man sparar på det ena eller det andra sättet. Där är vi eniga. När det gäller Fyrstad och Bergslagen kan Hans Andersson hjälpa till. Jag vet att det finns många företag som skulle sätta i gång och investera om de fick det här 15-procentiga småföretagsstödet. Men det innebär att en riksdagsmajoritet skall besluta om de 800 miljoner kronorna. Sedan till forskningen. I propositionen står det att NUTEK inom de här litet utsatta områdena fram till den 1 juli skall ta fram forsknings och utvecklingsprogram tillsammans med näringslivet, högskolor och universitet. Statens insats blir 150 miljoner kronor. Detsamma krävs från de olika branschsammanslutningarna. Om varje objekt är på t.ex. 15 miljoner kronor blir det många objekt för viktiga näringar. Där kan de små högskolorna utan tvivel spela en stor roll och komma i gång med forsknings och utvecklingsarbetet. En sak har inte uppmärksammats i den här propositionen. Det står faktiskt att man skall tillsätta en utredningsman för att ur rättvisesynpunkt titta på våra glesa områden, där man inte har tillgång till kollektivtrafik utan får stå för egen skjuts hela tiden. Hans Andersson är med detta tillgodosedd när det gäller vad Hans Andersson vill på detta område. Vattenkraftsfrågan var det bred politisk uppslutning kring. Remisserna var mycket vänliga. Men den dåtida socialdemokratiska regeringen lade inte fram något förslag. Inte heller denna gång kunde enighet nås inom regeringen.

Herr talman! Vi har nyss hört Hans Andersson redogöra för allt vad man kan göra med de 800 miljoner kronorna. Det 50-procentiga småföretagsstödet tillämpas inom EU. Där är det också större småföretagsamhet än vad vi har. Det går bra att av dessa pengar satsa på infrastruktur för näringslivet i stort. Det går bra att ha det som ett medel i marknadsföringsinsatser. Nu har Hans Andersson talat för hela innehållet i förslaget om de 800 miljoner kronorna. Skall Hans Andersson sedan rösta nej till dem? Det verkar inte riktigt väl genomtänkt. Nedsatta socialavgifter har Hans Andersson också tagit upp. Det har med stabila spelregler att göra. Riksdagen har utfäst sig att låta spelreglerna gälla till år 2000. Det riksdagen har sagt skall man försöka hålla. Jag vill också beröra frågan om biobränslen som Hans Andersson hade uppe. Visst måste det till vissa skatteförändringar för att biobränslen skall kunna introduceras på bred front. Jag är övertygad om att de förändringarna kommer. Jag har hört på debatten. Det hör till att man måste tala mot en vara om man inte vill rösta för varan. Men min tröst är att det ute i landet, utanför denna kammare, är en fantastiskt god uppslutning.

Herr talman! En rikspolitikers första uppgift är givetvis att se till hela landets bästa. Ändå finns det all anledning att ha respekt för det engagemang som ligger bakom alla de inlägg som brukar göras på den s.k. hembygdens dag. De uttrycker politikernas vilja att förbättra livsbetingelserna för dem som finns i den närmaste omgivningen -- de förhållanden man bäst känner till. Det är i sig inget lågt stående mål, även om perspektivet ibland utifrån kan synas snävt. Ingen vinner något på att utveckla en konflikt mellan storstäder och landsbygd. Båda behövs, båda måste få utvecklas. Problemen är många gånger ganska olikartade. Konkurrensen är egentligen inte särskilt hård, eftersom en storstadslokalisering mer sällan konkurreras ut av en landsbygdslokalisering. Snarare konkurrerar storstad med storstad, oftast i andra regioner och i andra länder, och landsbygd med landsbygd. Det handlar inte om ett nollsummespel. Tvärtom kan två och två ofta bli mer än fyra, om det utvecklas rätt samarbete mellan olika typer av regioner. Här kommer EU att öppna stora möjligheter. Det bör vara utskottets uppgift att i möjligaste mån överbrygga den konflikt och de spänningar som ibland kan skönjas här i huset när det gäller storstad och landsbygd och stimulera till att blicken lyfts över regionala gränser så att chanserna kan gripas. Det viktigaste, oavsett om man ser på regionalpolitiken ur ett storstads eller ett landsbygsperspektiv, är att se möjligheterna, utvecklingen, inte enbart koncentrera sig på problem och bekymmer -- ett tyvärr litet väl utvecklat nordiskt drag. Alla fel kan inte alltid rättas till omedelbart. Däremot kan satsningar på nya idéer leda till att gamla problem blir mindre utrerade. Det gäller att satsa på skaparkraften och se till att den utvecklas, både på landsbygd och i storstäder. Levande storstäder behöver levande landsbygd. Stockholm har ett utvecklat samarbete med Bergslagsområdet, det s.k. Regnbågsprojektet, som tycks utfalla väl till bådas fördel och som har bidragit till en hel del nya internationella lokaliseringar. Den här debatten borde inte i första hand handla om fördelningen av bidrag utan fastmer om hur Sverige skall finna sina olika roller i den nya internationaliserade värld som vi lever i. Det blir en överlevnadsfråga. Det kan handla om samarbete över stora avstånd. Trots att betänkandet innehåller en hel del reservationer finns det ändå ett ganska ansenligt samförstånd i svensk regionalpolitik. Det är en tillgång från europeisk synpunkt att vårt land är jämförelsevis homogent. Var tredje svensk bor i en storstad. Det är en grupp som inte kan negligeras. Utskottet har också vid ett antal tillfällen markerat betydelsen av storstäderna som motorer för utvecklingen, inte minst ur ett internationellt perspektiv, i Sverige. Det finns ett klart samband mellan en balanserad utveckling i särskilt Stockholmsregionen och utvecklingen i hela landet, i varje ännu så länge. Ju längre EU samarbetet går, desto svårare är det att förutse huruvida utvecklingen kommer att bestå. Sannolikt kommer vissa regioner att få ett försvagat samband med storstadsregionerna, medan andra kommer att mera utveckla samarbetet med storstadsområdena. Medvetenheten om storstadsproblemens specifika särdrag och svårigheter har ökat på senare år. Det är bra. Det handlar om brottslighet, droger, sociala problem, kostnader för missbrukarvård, polis, kollektivtrafik, högre miljö och boendekostnader. Allt detta belastar strostädernas ekonomi i stor utsträckning. Samtidigt skall man komma ihåg att många av de regionalpolitiska satsningarna behandlas i andra utskott -- investeringar i infrastruktur av olika slag, telekommunikationer, vägar, järnvägar, flyg, utbildning, sociala insatser, brottsförebyggande åtgärder och kulturliv. Många av de faktorer som påverkar den regionalpolitiska utvecklingen ligger utanför politikernas händer, som idéer, lönekostnader, produktivitet. Det gäller att nå balans men också att åstadkomma så högproduktiva enheter som möjligt. Det möjliggör ju högre lönenivåer. Därför är utbildningsinvesteringar A och O. Det näringslivsvänliga klimat som åstadkommits under denna regerings tid är också en viktig grogrund till att få människor intresserade av att starta nya företag. Utan morötter är det svårt att få bra resultat. Då måste avkastningen på insatsen vara tillräckligt attraktiv. Det är en faktor som negligerats i många år tidigare i vårt land. Det måste helt enkelt löna sig att satsa, investera, utbilda sig, starta nytt, jobba hårt och våga att ta risker. Gör det inte det, står vi oss inte i konkurrensen. Det måste löna sig för både kvinnor och män, både i industriproduktion och inom servicesektor, i storstad och på landsbygd. Att varna för tillväxt, något som förekommit vid tidigare tillfällen på hembygdens dag, innebär i själva verket en grymhet mot dem som drabbas av arbetslöshet. Här gäller det i stället att satsa på tillväxt, att satsa där någonting positivt kan spira, så att det blir en spridning i stället för en jämn utsmetning av varje krona. Det gäller att ha gehör för tillväxten av det osäkra välståndet i stället för att tro på att det för evigt går att fördela ett givet välstånd. Inte minst måste kvinnors situation uppmärksammas. Mycket av det nya företagandet kan komma att ske bland kvinnor. Det är numera alla partier medvetna om -- bara det är en politisk framgång och framför allt en framgång för kvinnors ställning på arbetsmarknaden. På området görs det också många satsningar. NUTEK har inte bara fått 20 miljoner till kvinnligt företagande, utan man har också i uppdrag att utreda hur kvinnor skall få ytterligare bättre finansieringsmöjligheter för egna företag samt att på olika sätt främja nyföretagande. Här finns också uppdrag till Norrlandsfonderna att bevaka kvinnors intressen och detta gäller också inte minst för de regionala utvecklingsbolagen. Också jämställdhetskonsulterna kan mycket väl bidra till ökat kvinnligt företagande. Nya finansieringsmodeller inom vård och sjukvård bidrar också till att öka det kvinnliga företagandet. Hur ofta hör man inte talas om livgivande exempel, och kanske särskilt ute i landet, på hur kvinnor har startat det ena eller det andra företaget som går ganska bra? Mycket talar för att kvinnorna blir de nya banerförarna i tillväxtutvecklingen. Vårdhem som tar emot människor från storstadsområden kommer i praktiken att fördela resurser från storstadsområden till landsbygd, och det utifrån kriterier som är ganska viktiga, nämligen att inte vara bäst på att mygla till sig bidrag utan att vara bäst på att producera den vård som människor efterfrågar. Sådana exempel gör samhället både trevligare och effektivare. Ingen ifrågasätter regionalpolitikens honnörsord valfrihet, tillväxt och rättvisa. Det är då också rimligt att de nya resurser som tillförs regionalpolitiken även kommer storstäderna och kvinnorna till del. Därför bör en rimlig andel av de i propositionen föreslagna nya regionalpolitiska resurserna tillfalla storstadsregionerna, så att man även där får råd att satsa på idéer som ger nya spinoff-effekter. Det gäller att få fram de rätta projekten, vilket gäller både i EU-sammanhang och vad avser de nationella regionalpolitiska resurserna. Alla projekt uppfinns inte över en natt. Det måste varje region arbeta med. Det är just därför som Socialdemokraternas kritik mot EG är något ensidig. Visst beror utvecklingen av regionalpolitiken i ett EU-perspektiv på vilka projekt som vi får fram! Ingen förnekar det. Osäkerheten ligger i vilka projekt som vi får fram, och det avgör vi här hemma. Det gäller för regionerna att få fram bra projekt som passar in i reglerna, så att regeringen har bra projekt att sedan föra vidare, och det är en process som tar en viss tid. Vi svenskar måste lära oss reglerna och få i gång projekten. Det gäller även det kvinnliga företagandet och våra nationella regionalpolitiska program. Jag tvivlar inte en sekund på svenskarnas möjligheter i det här avseendet. Vana som vi är vid regionalpolitik finns det en mental anpassning till att finna vägar att på lämpligt sätt kunna tillgodogöra sig befintliga resurser. Det finns kanske för svenskar en anledning att tillägna sig något av det latinska synsättet. I stället för att nedvärdera och kritisera våra möjligheter borde vi pressa på, spränga litet gränser och försöka tolka reglerna till vår fördel, som man gjort på så många andra håll. Sydligare länder hade knappast varit betjänta av att pessimistiskt fixera problemen. Genom att se möjligheterna öppnar man också ögonen på sin omgivning så att den kan se varför just Sverige bör ha rätt att tillgodogöra sig regionala bidrag och tolka reglerna så att de passar våra behov. Ett positivt synsätt som stärker Sveriges utgångsläge är det som har givit våra förhandlare, och inte minst Ulf Dinkelspiel, framgång i EU förhandlingarna. Vi skall inte marknadsföra Sveriges utgångsläge med svansen mellan benen utan med det frimod som kan leda till bästa resultat. Till sist finns det en punkt i detta betänkande som jag finner särskilt angelägen att understryka. Det är utskottets skrivning under rubriken Utländska investeringar. Här har utskottet i full enighet kompletterat propositionens skrivning genom att särskilt understryka vikten av att de statliga insatser som görs för att öka de utländska investeringarna skall samordnas. Här finns befintliga organisationer som professionellt handlägger denna typ av ärenden. Det är naturligt att dessa också får verkställa och se till att resurserna ges den effektiva och professionella handläggning som utskottet kräver skall garanteras. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den borgerliga reservationen nr 30 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkande AU13.

Herr talman! Den här debatten utmärker sig verkligen inte för att vara de politiska konflikternas debatt. Snarare får man ta i som sjutton för att försöka att hitta skillnaderna. Det är inte så stora politiska skillnader mellan Hans Andersson och mig i det här sammanhanget. När det gäller EU har jag skrivit på mitt lilla block: EU är inte någon mjölkkossa. Det var ju precis det som Hans Andersson framförde. Jag delar helt den uppfattningen. Om vårt arbete gentemot EU skulle gå ut på att se EU enbart som en mjölkkossa, då har man inte fattat vad EU-samarbetet handlar om. Det handlar just om att satsa på utveckling och att inte bara se bekymren. Men man måste givetvis utjämna -- och det håller jag med Hans Andersson om -- på de områden där det finns problem, så att inte vissa regioner släpar efter. Jag har samma syn på regionalpolitiken inom EU som jag har när det gäller regionalpolitiken i Sverige. Men man måste satsa på utveckling, och det är just det som EU gör. Jag misstänker att stora delar av det svenska folket också har börjat att fundra ganska mycket på om höjda skatter verkligen kan leda till flera riktiga jobb. Det tror inte jag, och det finns också bevis för att många av näringslivets ledare inte heller tror det. T.o.m. Bert-Olof Svanholm från ABB markerade häromdagen att han trodde att den socialdemokratiska politiken skulle kunna bli farlig för Sverige och förhindra att man tillvaratar den konjunkturuppgång som är på gång. Det skulle förvåna mig mycket om inte också Hans Andersson tror att det här landet måste satsa på utveckling. Det går inte att bara ägna sig åt att ta hand om problemen där de uppstår. Satsar man inte på utveckling, då går det bakåt, och det begriper också Hans Andersson.

Herr talman! Det är just för att få i gång verksamheten för småföretagen som vi sänker skatterna för dem. Det borde Hans Andersson också förstå. Mitt svar när det gällde EU gällde naturligtvis socialdemokraternas reservation. Det var den kritik som de framför i sin reservation som jag bemötte. Det är självklart att det tar en viss tid innan vi får fram vilka projekt vi har. Vi måste ha samordning och överblick innan vi kan gå till EG och tala om vilka projekt vi har. Det har Socialdemokraterna fullständigt rätt i. Men de glömmer är det tar tid att få fram projekten. Det var naturligtvis det som jag bemötte i mitt inledningsanförande. När det gäller synpunkterna på invandrarna har jag ingen annan uppfattning än Hans Andersson. Det är självklart att regeringen kommer att ta hänsyn till invandrarnas intressen när de 800 miljonerna skall fördelas. Det är jag hundraprocentigt övertygad om.

Herr talman! I kds principprogram, antaget i oktober 1993, inleds avsnittet om regionalpolitik som följer: ''Målsättningen är att hela Sverige skall leva och att varje kommun skall vara ett fungerande samhälle, där människor kan få sina grundläggande behov av arbete och service tillgodosedda.'' Det talas vidare om att regionalpolitiken skall sträva mot ett differentierat och decentraliserat näringsliv, att ta till vara ny teknik, att arbetsgivaravgifterna bör vara lägre i stödområdena, att regionalt transportstöd bör finnas m.m. Samma målsättning, men med något andra ord, står uttryckt i inledningen till regeringens proposition 140. Jag citerar: ''Det övergripande målet för regionalpolitiken skall vara att öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort. Detta åstadkommes genom att regionalpolitiken bidrar till att utveckla livskraftiga regioner i alla delar av landet.'' I sammanfattningen i det betänkande, AU13, som vi debatterar står samma mål angivna. Om dessa råder det en bred politisk enighet. Utskottet anser också att de ekonomiska medel som avsätts endast marginellt kan påverka den regionala utvecklingen. Tyvärr är det så. Det krävs insater inom en rad politikområden utöver det arbetsmarknadspolitiska för att den utveckling vi eftersträvar skall komma till stånd. Vad som har kallats den lilla och den stora regionalpolitiken måste alltså i högsta grad samverka. Vi kristdemokrater har ingen annan uppfattning. Man kan arbeta med de regionala frågorna utifrån olika utgångspunkter. En utgångspunkt är att se problemen. Och visst finns det problem. Underligt vore det väl annars i vårt avlånga land. Ta t.ex. avstånden i Norrland, både mellan de olika orterna och till exportmarknaderna. Där kan man, i jämförelse med hemma i Småland, i viss mån tala om ett dubbelt avståndshandikapp. Men att det finns problem innebär ju inte att det inte finns möjligheter. Låt oss därför, när vi betraktar den regionala problembilden, också se möjligheterna. I huvudsak tycker jag att det är den infallsvinkeln, den möjlighetsinriktade, som regeringen har använt i sina förslag för att stödja bygders och regioners utveckling, eller snarare fortsatta utveckling. När man betraktar möjligheterna och de resurser som finns, kommer man snabbt fram till att det är människorna som är den största, den värdefullaste och den viktigaste resursen som vi har. Konsekvensen blir då naturligtvis att vi har att stärka människornas möjligheter på en rad olika sätt. Det är i det perspektivet som jag ser hela stödområdesindelningen, som med de förslag som har lagts fram nu finputsas för att utjämna en del tröskeleffekter mellan församlingar och kommundelar. Det är för att stärka människornas möjligheter. Det är också i det perspektivet som vi kds:are ser de satsningar som nu görs på att stärka eller, kanske riktigare, locka fram egenföretagandet och småföretagandet. Det föreslagna s.k. mikrostödet är ett typexempel på just inriktningen att locka fram också de riktigt små möjligheterna i ljuset. Speciellt intressant är det att denna stödform tar sikte på kvinnligt företagande -- nyföretagande eller småföretagande. Denna stödform ger någonting som passar för just det litet försiktigare kvinnliga kynnet. Det har funnits en efterfrågan på ett sådant stöd. Med ett mindre kapitaltillskott har vi nu ett förslag till detta. På samma sätt är det med de särskilda långsiktiga regionala näringspolitiska insatserna som länsstyrelserna i landet nu får arbeta med när det gäller det tillfälliga småföretagsstödet på tillsammans 800 miljoner kronor. De insatser och den utveckling som detta kommer att leda till ser bra ut. Jag ser verkligen fram emot de resultat som detta kommer att leda till. Länsstyrelsernas förslag och inventering av projekt som nu har redovisat ser verkligen bra ut. Bland övriga politikområden som jag vill påminna om finns företagsbeskattningens område och de lättnader på skattesidan som riksdagen har beslutat om. Naturligtvis gäller det då också företagen i glesbygden. Det finns ytterligare ett område där det fortfarande fattas en del insatser när det gäller företagandet. Jag tänker då på undervisningssidan. Vi i kds har sagt att det borde finnas en gymnasial utbildning med egna program för utbildning av blivande företagare. En provverksamhet är på gång på några håll i landet. Det verkar båda gott. Såvitt jag förstår är detta med utbildning en viktig förutsättning för att de satsningar som vi gör inom regionalpolitikens område med olika stödformer utnyttjas på ett bra sätt. I och med att detta har sagts måste jag också säga att målet naturligtvis inte är att företag skall leva på bidrag. Vad det verkligen är fråga om är att bibringa kunskaper så att vi får en sådan utveckling att företagen och företagarna blir självgående. Herr talman! Norrlandsfonden får litet mer att röra sig med, både geografiskt och ekonomiskt, i och med det förslag som regeringen har lagt fram och som utskottet biträder. Det är bra. Den redovisning som vi har fått ger vid handen att stiftelsen sköter sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Då bör den också visas ett ökat förtroende. Det är också vad det handlar om när nu utskottet utvidgar verksamhetsområdet. Just genom att ställa medel till förfogande lyckas man med att locka fram initiativ och kreativitet. Så kan de utlånade pengarna -- riskvilligt kapital -- i de flesta fall återbetalas för att på samma sätt som tidigare än en gång fungera i ett annat företag. Genom den här fonden är det så, som det beskrivs i ett PM, ''att grunden är lagd till en låneverksamhet där ett högt risktagande balanseras mot målsättningen att inte förbruka fondens eget kapital''. Vad det handlade om var just att få i gång en verksamhet som sedan betalar sig själv och även lånen. Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att citera ur kds principprogram, och jag vill avsluta mitt korta inlägg med att minna om en av de för oss kristdemokrater så viktiga grundpelarna i fråga om vår grundsyn. Det gäller då förvaltarskapet -- det ansvar vi har att förvalta och, helst i förädlat skick, till kommande generationer föra vidare det vi fått oss anförtrott. En viktig del i detta förvaltarskap är att medverka till en regional politik som tar till vara och utvecklar såväl de personella, mänskliga, resurser som de materiella resurser som finns i hela vårt land. Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, med undantag av mom.nr 82, där jag yrkar bifall till reservation nr 30.

Herr talman! Harald Bergström sade att den lilla och den stora regionalpolitiken måste samverka. Bergström att så är fallet nu? Finns det en samverkan mellan den stora regionalpolitiken -- alltså sektorspolitiken -- och den lilla regionalpolitiken i den här propositionen? Hur tolkar i så fall Harald Bergström NUTEK rapporten? Jag har fått snubbor av Hans Andersson för att vi använder NUTEK-rapporten i en politisk debatt. Men vad skall den annars användas till? NUTEK-rapporten och av det trendbrott som har skett under senare år vad gäller inkomstfördelningen mellan rika och svaga regioner? Det är ju vad NUTEK-rapporten redovisar. I anslutning härtill vill jag säga följande. Den borgerliga politiken innebär på ett övergripande sätt att marknadskrafterna skall ges ett friare utrymme. Anser Harald Bergström att det gagnar regionalpolitiken? Bergström välvilligt om Norrlandsfonden. Men situationen är den att Harald Bergström tillsammans med regeringspartiernas övriga företrädare har lockat med Ny demokrati på den minsta gemensamma nämnaren när det gäller anslaget till Norrlandsfonden. Med tanke på Harald Bergströms välvilliga uttalande här hade det väl varit rimligare att ansluta sig till vårt, generösare, alternativ i fråga om kapitaltillskott till
Herr talman! Först till frågan om samverkan. Ja, jag anser att det finns en samverkan -- men därmed inte sagt att det inte kan finnas problem eller svårigheter. Dessutom kan det som är bra bli bättre. Jag kan emellertid inte förstå att samverkan mellan den stora och den lilla regionalpolitiken var särskilt mycket bättre under de socialdemokratiska åren. Sedan måste jag erkänna att jag inte har läst NUTEK-rapporten. Därför vill jag inte kommentera den. När det gäller den borgerliga regeringens agerande för ett friare utrymme för marknadskrafterna vill jag framhålla att jag inte har något emot att marknadskrafterna får ett friare utrymme. Men jag är fullt medveten om -- dessutom är det en kristdemokratisk tanke -- att marknadskrafterna inte kan få operera precis hur som helst. Vi i kds sitter ju, Georg Andersson, med i en borgerlig regering. Där gäller koalitionsförfarandet. Det blir ett förhandlande, och jag ställer upp på det så att säga så långt som det är i dag när det gäller marknadskrafternas utrymme på marknaden. Vi får väl se hur utvecklingen går vidare. Norrlandsfondens arbete gäller det sedan. Ja, den redovisning som vi har fått och den rapport som jag har läst visar att man kan jobbet, att man klarar av att få det att gå runt. Ett stöd från oss när det gäller Socialdemokraternas förslag om ett större kapitaltillskott liknar jag vid en kanske onödig övergödsling. Låt dem i stället få vad de behöver! Jag anser att regeringen har gjort erforderlig anpassning. Om så är nödvändigt kan vi ju återkomma. Men jag tror, som sagt, att det anslag som det förhoppningsvis fattas beslut om här i kammaren är väl anpassat.
Herr talman! Harald Bergström säger att det när det gäller samverkan mellan den stora och den lilla regionalpolitiken kan bli bättre. Vidare påstår han att det inte var bättre förr. Men det är just det som NUTEK-rapporten redovisar. Det skedde alltså en inkomstutjämning, något som inte längre sker. Det har således skett ett trendbrott i det hänseendet. Det är ju det som är det intressanta konstaterandet i NUTEK-rapporten. Det är också detta som föranledde min fråga. Harald Bergström har emellertid inte läst NUTEK-rapporten. Med tanke på hur den här regionalpolitiska propositionen har framställts är det symtomatiskt att nämnda rapport presenterades efter det att propositionen lades fram. I departementet har man tydligen inte heller läst NUTEK-rapporten innan man presenterade sina förslag. Harald Bergström säger också att marknadskrafterna måste få ett friare utrymme. Han talar om att ställa upp ''så långt som det är i dag''. Men han anmäler tveksamhet inför fortsättningen. Det är visserligen litet motsägande. Men jag tar fast på det sista -- det som sades om tveksamheten inför fortsättningen. Det väcker exempelvis frågan hur kds ser på en privatisering av Vattenfall. Hur man använder, dimensionerar och fördelar energiresurserna och finansierar den verksamheten har, som vi bedömer saken, stor regionalpolitisk betydelse. Därför efterlyser jag Harald Bergströms synpunkter här. När det gäller Norrlandsfonden och det som Harald Bergström sade om risk för övergödsling vill jag säga att jag tror att han överdriver riskerna. Nu har vi en uppåtgående konjunktur som alla talar om. Därför hade det varit väldigt angeläget med ett rejält tillskott så att man hade kunnat möta de behov som just nu föreligger. Det hade, tror vi, varit väldigt effektivt använda pengar. Jag beklagar att Ny demokrati föll till föga för de locktoner som här utstöttes från regeringskansliet.

Herr talman! Det är väl inte så märkvärdigt om jag bejakar den politik som regeringen föreslår när det gäller marknadskrafterna och samtidigt anmäler att vi naturligtvis måste observera hur det går. Det är ju ett normalt förfarande att man ser efter hur saker fungerar. Jag kan inte påstå att jag -- och det gäller väl också Georg Andersson -- är en profet som vet hur det kommer att gå i framtiden eller vad ett visst förslag kommer att resultera i. Saker och ting kan ju hända under resans gång. Det är det jag åsyftar när jag säger att jag vill att vi skall se hur det hela utvecklas i framtiden. Beträffande Norrlandsfonden vidhåller jag att det är ett balanserat förslag som regeringen har lagt fram, och det förslaget biträder jag.

Herr talman! Jag erkänner att jag inte har läst NUTEK-rapporten. Därför vill jag naturligtvis inte gärna kommentera den. Hans Andersson har gjort en korrekt iakttagelse vad gäller svaga och starka regioner i EU; skillnaderna är väl så stora där som här. Jag blev själv förundrad när jag förstod att man inom stora delar av Tyskland och på många håll i Holland ger stöd till lantbruk. Det förvånade mig mycket. I Sverige är vi alltför vana vid ett bidragstänkande för att man snabbt skall kunna dra undan bidragen. Det är det egentliga bekymret. Hans Andersson må tycka vad han vill om mitt agerande i utskottet, men jag ser inte varför man i en sådan här situation skulle dra undan möjligheten till ett tidsbegränsat företagsstöd i glesbygden, som länsstyrelsen har att hantera, vid en uppgång. Jag ser en möjlighet här. Det rör sig dock om något tidsbegränsat, vilket är väldigt viktigt för mig. Jag ser fram emot vad detta kommer att ge, och jag skall verkligen studera det med intresse.

Herr talman! Det som Hans Andersson sade om den offentliga sektorn är korrekt; den är naturligtvis viktig för glesbygden och glesbygdskommunerna. Men vi fick en offentlig sektor som blev oss för tung. Ryggsäcken blev för tung. Senast i går kväll och i dag på morgonen diskuterade jag den offentliga sektorn i min egen hemkommun med både vänner och motståndare där. Jag har sett och lärt mig att man så länge det finns pengar att tillgå i den offentliga sektorn sätter sprätt på dem. Den enda möjligheten att ''få ordning på det'' är att bromsa ned, ta in litet pengar för att pressa luft ur organisationen och öka effektiviteten. Jag tycker nog att socialdemokraterna under 80 talet var ganska duktiga på det. Man drog in 32--35 miljarder, vilket drabbade kommuner och landsting. Det får den borgerliga regeringen nu skulden för. Det är effekterna av den nedragningen som vi kan utläsa nu. Vi kds-are säger i vårt valprogram att vi måste se upp, eftersom vården nu är i fara. Nu gäller det verkligen att vara vaksamma, så att vi inte skär i de verksamheterna och därmed knaprar på kvaliteten. Som kds-are går jag inte med på det. Men såvitt jag kan se är detta egentligen inte en regionalpolitisk fråga. Hans Andersson talade om energiomvandling, som är en näringspolitisk fråga. Kds har varit mycket aktivt för att få till stånd en kommission som skall arbeta med just dessa frågor, Energikommissionen. Syftet är att förbereda en omställning från kärnkraft till exempelvis biobränsle. Det var när vi kom med vår rapport i höstas som ett utredningsarbete inom regeringskansliet kom i gång för att undersöka möjligheterna just till en skatteväxling som gynnar miljön. Så nog tycker jag att vi har jobbat för miljön, alltid!

Herr talman! För ett par veckor sedan hade vi en debatt här i kammaren om jämställdhetspolitiken. Då efterlyste jag analyser av regeringens förslag och riksdagens beslut ur ett kvinnoperspektiv. Det hade också utlovats av den borgerliga majoriteten, just i jämställdhetspropositionen. Ännu har vi inte sett till några sådana analyser. I dag har vi den regionalpolitiska propositionen att ta ställning till. Då finns det anledning att ställa frågan om var analyserna ur det regionalpolitiska perspektivet finns när regeringen lägger fram sina förslag och riksdagen fattar sina beslut. För även i den regionalpolitiska propositionen står det att sådana analyser skall göras. Jag skall ge två exempel på denna avsaknad av regionalpolitiska analyser, som visar att de vackra orden inte fullföljs av handlingar. En del i det pågående systemskiftet är att sänka skatterna för kapital och förmögenhetsägarna. De har sänkts med 25 miljarder samtidigt som skatterna för vanligt folk har höjts med 30. Vart tar de 25 miljarderna vägen? Inte hamnar de hos människorna i det regionalpolitiska stödområdet i alla fall! Det handlar om en gigantisk omfördelning av resurserna från stödområden till storstadsområden. Den tidigare citerade rapporten från NUTEK visar detta mycket tydligt, och den omfördelning som vi genom statsbudgeten har haft från rika till fattiga delar av landet har minskat. Det visar med all tydlighet att regionalpolitiska analyser är nödvändiga -- innan besluten fattas och man vet deras regionalpolitiska konsekvenser. Det andra exemplet som jag vill ta upp är förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring. Även här saknas den regionalpolitiska analysen. Det kanske inte är så konstigt, eftersom förslaget saknar analyser också i alla andra avseenden. Men helt klart är att det förändrade och skärpta arbetsvillkoret slår hårt mot människor som bor i glesbygden. I dessa områden är säsongsanställningar och tillfälliga jobb i övrigt vad som erbjuds. För dessa människor kommer det att bli svårare att kvalificera sig för a-kassan. En sådan här regionalpolitisk analys hade egentligen varit ganska lätt att göra, och man kunde ha haft med den innan man fattade beslutet. Det kanske mest anmärkningsvärda är dock att det, när regeringen nu lägger fram en regionalpolitisk proposition, saknas åtgärder för att förhindra de regionalpolitiskt negativa effekterna av de beslutade och planerade avregleringarna, bolagiseringarna och privatiseringarna av våra infrastrukturverk. Detsamma gäller de regionalpolitiska konsekvenserna av omstruktureringen och nedskärningen av den gemensamma sektorn i övrigt. 100 000 personer mister sina jobb inom det gemensamma inom några få år. Vi vet alla att nedläggningar och försämringar av den gemensamma sektorn får stora negativa konsekvenser för den regionala balansen. Om regionalpolitiken skall omvandlas till att endast omfatta industriell tillväxt och om de pengar som står till förfogande endast skall satsas på den hårda infrastrukturen går den mänskliga dimensionen på välfärd förlorad. Det kommer främst att drabba kvinnorna. På landsbygden och i glesbygden är den gemensamma sektorn i stor utsträckning kvinnors enda arbetsgivare. Denna mjuka infrastruktur handlar om vård och omsorg och om hur landsting och kommuner lyckas upprätthålla sin service när staten minskar sitt ansvarstagande. Lägger vi dessutom till de privatiseringar och avregleringar som nu pågår råder det inget tvivel om att välfärdssamhället håller på att luckras upp och omorganiseras efter marknadens villkor. Det drabbar ovillkorligt den regionala balansen och försämrar möjligheterna för dem som bor i glesbygd, särskilt för kvinnorna. Det är nog bara Börje Hörnlund som kan påstå att den gemensamma sektorn aldrig har haft det bättre än nu. Det regionalpolitiska perspektivet och analyserna måste finnas innan man fattar beslut som kan bli rena dråpslaget för glesbygden. Det positiva med regeringens proposition är att det nu äntligen kommer att ges förutsättningar för att bygga upp regionala resurscentra för kvinnor. Vi socialdemokrater har tidigare motionerat i frågan och nu får den sin lösning. Det är viktigt att kvinnor uppmärksammas i regionalpolitiken. Alldeles för få åtgärder är inriktade på kvinnor och gynnar kvinnors verksamhet. I glesbygden råder det i dag ett kvinnounderskott. Kvinnoflykten har inte kunnat stoppas. Kvinnors engagemang, kvinnliga eldsjälar och kvinnliga insatser har inte tagits till vara. I de län som har byggt upp någon form av regionala resurscentra för kvinnor, t.ex. Jämtlands län och Gävleborgs län, har det utvecklats en effektiv samordning och samverkan mellan kvinnor i lokal utveckling. Det är goda exempel som utan tvekan borde få efterföljare i andra delar av landet. Jag har själv deltagit i uppbyggnaden i Jämtland. Jag kan nu se att vi har över 50 kvinnliga nätverk med nästan 3 000 kvinnor som deltar i arbetet. Det är en oerhörd kraft som har släppts fri i och med detta arbete. Genom dessa regionala resurscentra för kvinnor och det nationella resurscentrumet kommer naturligtvis kvinnoperspektivet att lyftas fram på ett helt annat sätt i regionalpolitiken. När nu NUTEK får ett ansvar för att tillsammans med Glesbygdsmyndigheten bygga upp ett nationellt resurscentrum kräver det resurser. Glesbygdsmyndigheten har tidigare i sitt kvinnokraftprojekt haft dessa resurser. Vi socialdemokrater anser att det är nödvändigt att Glesbygdsmyndigheten får ytterligare 3 miljoner för att kunna bedriva det här arbetet på ett bra sätt. Slutligen vill jag säga något om det fantastiska byautvecklingsarbete som pågår i hela landet. Vi socialdemokrater anser att vi måste nyttja hela landet för att ge människor livsutrymme och möjlighet att bo där de känner den största tryggheten och trivseln. På så vis kan vi också utnyttja landets alla naturtillgångar, utveckla den egna bygden och uppnå en optimal utveckling för hela landet. Det gäller att bygga hela Sverige starkt med goda kommunikationer och bra utbildad arbetskraft. Det gäller att förnya näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. Om vi skall lyckas med det måste vi ha förmågan att se Sverige och dess regioner i ett helhetsperspektiv. I glesbygden är man van vid att jobben försvinner, butiken hotas, servicen försämras samt att det blir svårare att utnyttja samhällets resurser. Men samtidigt känner man en stark förankring i den egna bygden och uppskattar de fördelar som ett liv nära naturen ger. Man är beredd att slåss för sin bygd. Under senare år har detta lett till ett enormt engagemang och arbete för den egna byns överlevnad och utveckling. Människor skapar nya jobb, räddar butiken, startar kooperativ inom vård och omsorg och på många olika områden. Hela byar går samman i ett gemensamt arbete för den egna bygden. En stor del av arbetet sker ideellt över partigränser och i den demokratiska folkrörelsens tradition. Vi socialdemokrater vill slå vakt om, stödja och utveckla denna lokala rörelse för att utveckla den egna bygden. Vi hoppas att denna rörelse, som bygger på delaktighet, samförstånd och samarbete, får en allt större spridning i samhället. Den politiska uppgiften är att finna en samhällsorganisation som på bästa sätt kan underlätta, uppmuntra och stödja människors möjligheter att ha sin tillvaro var helst de önskar i landet. Men hela Sveriges överlevnad beror också till syvende och sist på människorna. Därför är det människokraften som till slut kommer att avgöra vilka orter som lever vidare och utvecklas och vilka orter som trots allt kommer att gå tillbaka. Det är just därför byarörelsen på många håll har tagit utvecklingen i sin egen hand. Men för att detta skall kunna utvecklas krävs det också ytterligare satsningar på folkbildning, kultur, samlingslokaler, flexibla och samordnade lösningar på den kommunala servicen och att statliga verk, myndigheter och företag samordnar sin verksamhet så nära byarna som möjligt. Det krävs att avregleringen, bolagiseringen och privatiseringen stoppas. Det lokala utvecklingsarbetet kräver en helhetssyn på alla nivåer i beslutsfattandet. Det kräver regionalpolitiska analyser och konsekvensbeskrivningar. Regeringen och riksdagen får inte fatta beslut som direkt motverkar det engagerade och utvecklande arbete som byautvecklingsarbetet utgör. Hela Sverige både vill och skall leva. Men då måste det regionalpolitiska, liksom det kvinnopolitiska, perspektivet genomsyra det politiska beslutsfattandet. Herr talman! Jag instämmer i Georg Anderssons tidigare yrkanden.
Herr talman! Jag kan till stora delar instämma i den sista delen av Berit Andnors anförande. Det var ett engagerat tal för det byaarbete som pågår för att hela Sverige skall utvecklas och leva. Kvinnligt företagande är ju en del i det. Men där är Berit Andnor och Socialdemokraterna emot det mikrostöd på 20 000 kr. som skulle betyda väldigt mycket. De var också emot de 50 miljoner kronor som vi från den borgerliga sidan föreslog för kvinnligt företagande inom Industri och nyföretagarfonden. Den offentliga sektorn är mycket viktig, och har så varit. Uppbyggnaden av den har ju skett under efterkrigstiden, och det har varit mycket positivt. Det har bidragit till att vi i Sverige har fått världens kanske mest avancerade välfärdsstat. Det har också medverkat till att Sverige har nått en högre sysselsättningsgrad än andra länder, främst när det gäller kvinnlig förvärvsfrekvens. Även fortsättningsvis kommer den offentliga sektorn att vara viktig för sysselsättningen. Men vi kan inte räkna med att det skall skapas nya jobb inom den offentliga sektorn. Vi har helt enkelt ett finansieringsproblem. Det är viktigt att man utvecklar den privata sektorn. Apropå jämställdhet var det ganska roligt att det var Bengt Westerberg som fick ett jämställdhetspris av Kvinnor kan i Östersund.
Herr talman! Jag vill börja med det som Isa Halvarsson inledde med. Hon sade att hon instämmer helt med det jag sade i den sista delen av mitt anförande när det gällde byautvecklingsarbetet. Jag sade ju också mycket tydligt att för att detta skall vara möjligt och för att vi inte skall ta död på det arbete som pågår ute i landet i de olika byautvecklingsgrupperna är det också viktigt att vi centralt för en politik som understöder detta. Jag nämnde några sådana områden där den borgerliga regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen fattar beslut som direkt förhindrar det arbete som utförs lokalt. Det gäller beträffande den gemensamma sektorn, vilken, som Isa Halvarsson vet, betyder oerhört mycket för att man över huvud taget skall kunna bo och leva i den yttersta glesbygden. De omfattande nedskärningar om 35 miljarder under åren framöver som den borgerliga majoriteten nu föreslår kommer att slå oerhört hårt mot glesbygden, landsbygden och kvinnorna. Detsamma gäller avregleringen, bolagiseringen och privatiseringen av de statliga infrastrukturverken. Den borgerliga majoriteten avhänder sig kontrollen och styrningen av sådant som skulle kunna betyda oerhört mycket för att skapa en positiv utveckling även i glesbygden. När det gäller stödformerna föreslår vi socialdemokrater en förenkling: mer pengar till länsstyrelserna och friare former för dessa att besluta hur pengarna skall användas. Detta är bra för alla, även för kvinnor. Beträffande mikrostödet måste jag först och främst säga att det, som Georg Andersson tidigare sagt, inte finns någonting i dagens regelsystem som förhindrar att man stödjer företag med mycket små belopp. Om så är fallet handlägger man saker och ting på ett felaktigt sätt ute i länsstyrelserna, och då skall detta rättas till. Det stora problemet för kvinnorna när de vill ha stöd i olika former från samhällets sida är att de möter människor som över huvud taget inte förstår vad det handlar om. Eller som Isa Halvarsson tidigare var inne på: Man förstår inte ens vad de säger. Då måste man väl sätta in åtgärder i det sammanhanget, dvs. satsa på utbildning och framför allt, i enlighet med de förslag beträffande stödformerna som vi socialdemokrater har, se till att det blir en större flexibilitet. Man bör skapa möjligheter att stödja alla olika former av kvinnligt företagande. Det skulle innebära ett långsiktigt stöd för det kvinnliga företagandet och för kvinnofrågorna framöver. Vad gäller de 50 miljonerna vill jag bara konstatera att dessa tydligen är en eftergift för att man skall få de 800 miljonerna. De hade kunnat användas på ett mycket bättre sätt, om man hade byggt vidare på
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det inte finns någonting som förhindrar småstöd, men mikrostöden är efterfrågan, och man har uttalat sig mycket uppskattande om dem. I de senaste av de debatter som vi har haft med Berit Andnor framställer hon det genomgående så att kvinnorna i stor utsträckning är de drabbade, framför allt på arbetsmarknaden, inom regionalpolitiken och inom den offentliga sektorn. Jag läste nyligen en studie från AMS som visar det som vi redan vet, nämligen att män är mer arbetslösa än kvinnor och att det framför allt är männens jobb som har försvunnit i lågkonjunkturen och kanske inte kommer tillbaka. Man kan kanske t.o.m. förvänta sig att i framtiden, när de traditionellt manliga jobben är borta, fler kvinnor än män kommer att förvärvsarbeta. Om de nya jobben då går till kvinnorna, vad skall då karlarna göra? Kanske skall de då ta hand om barnen. Omstruktureringen har hittills främst avsett den tekniska sektorn, och AMS utredare har pekat på att kvinnorna i vården inte behöver frukta att de skall gå arbetslösa i framtiden. Vårdjobben kommer att finnas kvar, om inte i offentlig regi, så i någon annans regi. Man kan inte säga annat än att kvinnorna faktiskt kommer att ha det lättare än männen att få jobb i framtiden. Det är en konsekvens av den utveckling som vi har.
Herr talman! Isa Halvarsson återkommer till mikrostödet och säger att det är så efterfrågat. Också jag träffar många kvinnor som arbetar med företagande på det lokala planet. Inte minst har det diskuterats i en rad sammanhang på Kvinnor-kanmässan. Jag får höra att kvinnorna inte blir riktigt korrekt bemötta. På länsstyrelsehåll förstår man inte de problem som de kvinnliga företagarna och alla de som står i begrepp att starta eget har. Det är det stora bekymret. Det handlar om att ge de rätta förutsättningarna för det kvinnliga företagandet och att ge möjligheter för de tjänstemän som sysslar med bidragsgivning på länsstyrelserna att fungera bättre än i dag. Det finns inga regler som förhindrar att man stödjer kvinnors företagande med lägre belopp. Det handlar helt och hållet om att vi i stället måste försöka ändra inriktningen av stödformerna så att de blir mer flexibla och så att besluten förs ut till länsstyrelserna och kanske ända ut till kommunerna. Då kan vi verkligen använda stödformerna på bästa sätt. Det skulle vara en riktig åtgärd, men det säger ni nej till. Ja, Isa Halvarsson, jag har i alla debatter under de gångna tre åren sagt att kvinnorna är särskilt drabbade, och det besannas också mer och mer. Den borgerliga regeringen för tillsammans med den borgerliga majoriteten i riksdagen en politik som ytterst har sin udd riktad mot kvinnorna, oavsett var de bor. Det gäller främst beträffande bristen på arbete. Nu säger Isa Halvarsson att kvinnorna inte har drabbats så hårt av arbetslösheten. Nej, inte ännu lika hårt som männen, men det kommer nu. Analyserar man AMS senaste siffror över arbetslösheten, kan man konstatera att det har skett ett trendbrott. Kvinnornas arbetslöshet ökar nu och närmar sig männens arbetslöshetstal på ett helt annat sätt än tidigare. Man måste dessutom ha hela bilden klar för sig. 139 000 kvinnor har lämnat arbetsmarknaden. Man måste när man diskuterar dessa frågor också se på förvärvsfrekvensen. Det är dessutom viktigt att satsa på folkbildning, kultur, stöd till samlingslokaler och allt sådant som är så viktigt för att få en tillväxt och en växtkraft i hela landet. Den borgerliga majoriteten går emot samtliga förslag som vi socialdemokrater har lagt fram och som skulle kunna betyda så oerhört mycket för att stötta kvinnorna och för att göra det möjligt för dem att bo kvar i glesbygden. Att ni går emot detta, Isa Halvarsson, visar tydligt att den politik som ni för ytterst har sin udd riktad mot kvinnorna, speciellt mot kvinnorna i glesbygden.

Herr talman! Vi har nu debatterat i snart tre och en halv timme, och oundvikligen blir det en del upprepningar av argumenten. Det kan väl även från mig bli en del upprepningar. Det har varit en del roande inslag, där Laila Strid-Jansson från Ny demokrati och Hans Andersson har tävlat om vem som är mest opportunistisk. Något som jag hittills saknat i debatten är lantbrukets och de andra areella näringarnas roll i glesbygdsproblematiken. Det kanske inte är så förvånande att framför allt socialdemokraterna inte har fört den debatten. Jag skulle närmast vilja likna den socialdemokratiska politiken på det området vid åtminstone en smärre katastrof.

Dessutom för Socialdemokraterna en spannmålspolitik som omöjliggör en uthållig spannmålsodling för andra områden än de mest bördiga slättbygderna i södra Margareta Winberg driver ett hårt motstånd mot EU och de fördelar som svenskt jordbruk får därigenom. Lägger man ihop allt detta är den socialdemokratiska politiken på de areella näringarnas område ett allvarligt hot mot möjligheterna att hålla landsbygden levande. Jordbruksutskottet har i ett yttrande till arbetsmarknadsutskottet föreslagit att det nya lantbruksstödet för investeringar i jordbruksföretag skall gälla i glesbygdsområden i hela landet. Jordbruksutskottet pekar på att vid ett eventuellt EU-inträde är EG:s stöd till de mindre gynnade områdena, s.k. less favoured areas, som ligger utanför stödområdena, av särskilt intresse. Jag sympatiserar med tanken att stödet skall kunna gälla hela landet. Skogsbygderna och stora delar av mellanbygderna i södra Sverige har förhållanden som liknar dem inom nuvarande stödområden. Denna fråga bör, enligt min mening, aktualiseras då Sveriges ställningstagande i EU-frågan har klarnat. För närvarande anser jag att landsbygdsstödet enligt regeringens och arbetsmarknadsutskottets förslag skall gälla, dvs. stödet skall endast gå till jordbruksföretag som omfattas av det särskilda åtgärdsprogrammet för jordbruket i norra Sverige samt till kombinationsverksamhet i jordbruket i övriga delar av landet. Ett av regeringens övergripande mål för regionalpolitiken är att öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort. Detta är en målsättning som har tagits upp av tidigare talare. Jag är övertygad om att de flesta ställer sig bakom den. För mig som moderat är det en självklarhet att för att vi skall uppnå detta mål fordras en klart marknadsekonomiskt inriktad politik som syftar till att skapa goda förutsättningar för ett rikt och allsidigt företagande. Det förvånar mig att Socialdemokraterna för en så företagsfientlig politik som man gör. Genom förslag som innebär skattehöjningar på ungefär 80 miljarder de kommande åren hotar man nu den uppgång i sysselsättningen som är klart dokumenterad. Detta skulle drabba glesbygden. Herr talman! Som jag flaggade för vill jag också beröra Norrlandsfonden. Den har, som påpekas i propositionen, en stor betydelse för utvecklingen av näringslivet i norra Sverige. Efter vad jag har erfarit har fonden fungerat mycket bra. Det är därför min förhoppning att den kommer att bli en viktig tillgång för näringslivet i Gävleborgs län, till vilket utskottet nu föreslår att verksamheten utvidgas. Gävleborgs län är hårt drabbat av arbetslöshet, och fondens medel kommer säkert att bidra till en ökad sysselsättning och företagsamhet inom länet. Om den förstärkning som fonden får om 300 miljoner kronor kommer att vara tillräcklig får framtiden utvisa. Utvärdering av fondens utvidgade verksamhet får ge vid handen om ytterligare kapitaltillskott är nödvändigt. Herr talman! Jag kommer från landsbygden i södra Hälsingland. Vi har för närvarande utomordentligt stora arbetslöshetsproblem, en situation som vi för övrigt delar med många andra regioner i Sverige. Vi har bland de högsta arbetslöshetstalen i landet. Trots det märker jag en påtaglig optimism inför framtiden. Människor ser möjligheter och börjar få tillbaka sin tro på företagsamhet och arbete. Det är inte bara i mina trakter som jag möter denna optimism, utan också på andra orter i Sverige som jag besöker. Jag tror att det till stor del beror på en ändrad attityd till företagande och speciellt den privata näringsverksamheten. Det är inte längre något negativt i att skapa och driva enskilda företag. Det är inte längre suspekt att visa vinst i ett företag. Den övervinstdebatt som fack och socialdemokrati drev och som utmynnade i försöken att ta över privata företag med hjälp av löntagarfonder, hoppas jag nu är förpassad till historiens skräpkammare, som ett fullständigt socialistiskt misslyckande, Vad vi behöver är vinstgivande företag som har möjlighet att expandera och skapa nya arbetstillfällen. Många av dessa företag kommer vi att finna i glesbygden och på landsorten. Med hjälp av modern kommunikationsteknologi och högteknologi kommer de att finnas ute i bushen, där jag befinner mig. Den 16 juli inviger bl.a. statsrådet Görel Thurdin och generaldirektör i Lantmäteriverket Sture Telestuga. Segersta är en liten ort i Hälsingland. Jag tycker att det är en mycket fin illustration av vad människor kan åstadkomma i glesbygden. Vi kommer att se mycket av detta, inte bara i Norrland utan i hela Sverige, såväl i mörka Småland som i skogarna i Värmland -- om nu Småland är så mörkt. Viktiga förutsättningar för ökat företagande i glesbygden är naturligtvis även regeringens satsningar på infrastruktur, ett område som försakades under 1980-talet. Genom ett EU-medlemskap kommer även glesbygdens möjligheter att öka. Vi kommer att befinna oss i gemenskapen tillsammans med stora delar av Europa, inte utanför. Mörka moln som tornar upp sig finns dock inom synhåll: en företagsfientlig socialdemokratisk politik och ett nej till ett medlemskap i EU. Enligt mitt sätt att se är detta två skräckscenarion, och jag hoppas att vi kommer att slippa se dem till hösten, så att den vändning i utvecklingen som nu inletts vad gäller arbetstillfällen och tillväxt kommer att fortsätta. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till res.

Herr talman! Det är inte särskilt förvånande att Hans Andersson talar om övervinster och sjunger löntagarfondernas lov. Från det hållet hade jag inte förväntat mig något annat. Däremot bör jag bemöta Hans Anderssons funderingar runt Moderaterna och marknadstänkandet. Självfallet har vi ett marknadstänkande. Det är också förvånade att Hans Andersson inte inser att Sverige är beroende av omvärlden vad gäller EU. Vi kan tycka precis hur illa vi vill om ett bidragsberoende ute i Europa, men kommer vi inte med i det sammanhanget har vi aldrig några möjligheter att få någon ändring till stånd. Då sitter vi här uppe och tycker att det finns en förskräcklig massa bidrag. I ett EU sammanhang har vi möjlighet att förändra det. Hans Andersson känner säkert också till att bidrag till jordbruket inte bara är en europeisk fråga utan en världsmarknadsfråga. Vi ser att man är beroende av bidrag i Amerika, och vi ser det i övriga länder också. Dessa frågor löses inte bara inom EU, utan de löses i GATT-sammanhang. Där har vi redan påbörjat en avreglering. Jag stödjer helt en avreglering av jordbruket, men jag vill inte försämra Sveriges jordbruks konkurrenskraft gentemot vår närhet. Den närheten är Europa. Det är där vi skall konkurrera. Det är med de länderna vi skall ha likvärdiga konkurrensvillkor. Om vi inte får den chansen har svenskt jordbruk ingen möjlighet att klara sig. Då blir vi beroende av bidrag inom landet. Vi blir beroende av tullar som vi inte kan klara.

Herr talman! Jag är inte principlös, Hans Andersson. Men anser Hans Andersson att man bara skall gå efter principer och konkurrera ut svenskt jordbruk? Skulle vi av princip ställa oss utanför ett EU-sammanhang, när vi vet att det gagnar Sverige så mycket i alla andra sammanhang, bara för att man har bidrag där? Vår nya konkurrensutsatta marknad består av hela Europa, och de länderna skall vi kunna konkurrera med. Vi får en helt ny marknad. Inom EU skall vi sedan verka för att bidragen minskar. Jag vill inte ha bidrag. Jag är själv egen företagare, och jag tycker illa om bidrag. Men så här ser verkligheten ut, Hans Andersson, och den får vi försöka anpassa oss till. Det är inom EU vi skall försöka verka. Vi skall självfallet värna om den kvalitet som svenska jordbruksprodukter har. Vi skall använda kvaliteten som ett av våra viktigaste konkurrensmedel inom EU. Svenskt jordbruk står starkt, och det är viktigt också för lands och glesbygden. Det tror jag nog att Hans Andersson känner till.
Herr talman! Jag tror inte heller att Patrik Norinder är principlös, men han håller sig med motstridiga principer samtidigt. Det är marknadsliberalismens lovsång fullt ut, utom när det gäller jordbrukspolitiken. Där är det kraftigt statssubventionerad jordbruksverksamhet som gäller. Det är något halsbrytande, kan man tycka. Vi fick lyssna till ett anförande som var skrivet med Skattebetalarnas förenings vokabulär och som väl var hämtat från underlaget för den hetskampanj man bedriver mot socialdemokratin vad gäller skattepolitiken. Det gör man i något slags förhoppning om att skrämma människor till att fortsätta rösta för en borgerlig politik. Den kampanjen är inte sann. Därför är den desto mer beklämmande att avlyssna. Det sades ingenting om arbetslöshetens gissel, som har brett ut sig i landet och som har urholkat det mesta av våra möjligheter att bedriva en aktiv regionalpolitik under dessa år. Regeringen bedömer att arbetslösheten kommer att ligga kvar på orimligt höga nivåer, 13--14 %, även om man försöker förgylla bilden med tal om ljus i tunneln. Det har vi avnjutit från arbetsmarknadsministerns och andras sida i dag. Regionalpolitiken kräver en ideologisk syn på fördelningsfrågorna och en bekännelse till jämlikhetstanken. Därför är den något främmande för moderaterna. Därför blir det också en kluven framställning när man från regeringspartierna försöker framställa sina insatser på regionalpolitikens område som kraftfulla och energiska, samtidigt som man skall hylla de privata marknadskrafternas fria spel. De tar inte någon regionalpolitisk hänsyn. Det är där brytpunkten i den regionalpolitiska debatten finns. Detta förbigår Jag skulle vilja fråga också Patrik Norinder hur han ser på den NUTEK-rapport som jag har frågat andra om. Vilka slutsatser drar man från Moderaternas håll av NUTEK-rapporten med hänsyn till de regionalpolitiska effekter som redovisas där?
Herr talman! Jag uttrycker mig tydligen inte tillräckligt tydligt vad gäller min syn på bidrag till jordbruket. Jag har sagt att jag vill att man skall avskaffa dem, men det är svårt att göra någonting åt det med tanke på den jordbrukspolitik som drivs i världen och på att världsmarknadspriserna styrs av subventioner. Så är det inte bara i vårt land utan över hela världen. Jag vill att dessa subventioner skall avskaffas. Det skall göras i rätt sammanhang -- i GATT-sammanhang. Jag vill även att vi i framtiden skall medverka till att dra ned på subventionerna i Europa. Jag hoppas att jag har uttryckt mig tillräckligt klart, så att Georg Andersson förstår mig. Den bästa regionalpolitik jag kan tänka mig är att skapa förutsättningar för livskraftiga företag. Det går inte att subventionera fram företag. Det går inte att motverka företagsamhet genom ökade skatter och genom att tro att man kan ta bort vinsterna från företagen. Hans Andersson förde nyss debatt om det. Det måste få genereras vinster i företagen för att man skall kunna skapa förutsättningar för ökade investeringar och livskraftiga företag. Det är den politik vi måste föra. Vi måste skapa förutsättningar för att företagen skall kunna expandera, så att vi slipper den ''midja'' som finns i företagsamheten i Sverige. Det finns stora företag, det finns många små, men det finns inga medelstora företag. De små företagen kan inte expandera. Många av dem börjar ute på landsbygden i glesbygd. Sedan får jag som Harald Bergström säga att jag tyvärr inte har läst NUTEK-rapporten. Jag hoppas att jag får tid till det under den sommar som kommer. Det kan kanske vara trevlig sommarlektyr att läsa den, och jag skall också försöka att göra det. Jag beklagar att jag inte kan föra den debatten,
Herr talman! Det är litet beklämmande att den ene efter den andre uppträder här och säger: Jag har inte läst på inför det beslut som vi skall fatta. Detta är en viktig rapport från regeringens eget verk som vi haft uppe till presentation, om inte till genomgång, i arbetsmarknadsutskottet. Den finns omnämnd och refererad i betänkandet. När man frågar efter vilka slutsatser som ni drar, urskuldar ni er med att ni inte har läst rapporten. Det är ett sätt att tillfälligt fly undan. Det är beklämmande och trist att vi skall behöva fatta viktiga regionalpolitiska beslut på dessa grundvalar och utifrån dessa förutsättningar. Patrik Norinder säger att han är för att avskaffa jorbrukssubventionerna, men först en rejäl höjning. Hur länge det skall fortsätta? Det är som att ta hissen upp när man skall ner. Jag är angelägen om att slå vakt om Norrlandsstödet till jordbruket. Det behövs av hänsyn till klimatiska och geografiska skäl. Jag är därför litet oroad över vad förhandlingarna med EU ger vid handen i detta fall. Vi har i utskottet fått redovisat att en del av mål 6 pengarna ur strukturfonderna skall användas för jordbruksstödet. Jag beklagar att vi inte har kunnat få besked om hur mycket pengar det är fråga om och hur det påverkar regionalpolitiken i övrigt. Det är en annan brist som vidlåder de nu framlagda förslagen i det regionalpolitiska betänkandet. Visst är det viktigt med investeringar i livskraftiga företag. Det är därför det är så viktigt att få fram riskkapital. Ni har ju lagt fram förslag på det området. Men det har visat sig att de inte ger de förutsättningar som de små företagen behöver. Norrlandsfonden är ett försök att åtgärda detta och ett viktigt instrument. Men ni har gjort allt för att begränsa kapitalinsatsen i Norrlandsfonden. Det är inte riktigt trovärdigt när ni här talar om vikten av investeringar i livskraftiga företag.
Herr talman! Georg Andersson framhärdar i att föra denna jordbrukspolitiska debatt vidare. Först en rejäl höjning, säger Georg Andersson. Konsekvensen av ett EU-medlemskap blir att Sverige får tillfört medel från EU. Såvitt jag förstår kan det inte vara någon nackdel att Sverige får ta del av EU:s medel. Nationalekonomiskt bör detta vara en klart positiv faktor i EU-medlemskapet. Om vi inte hade haft något jordbruk, skulle vi fått betala precis samma medlemskapsavgift, men inte fått tillbaka någonting. Tack vare att vi har ett jordbruk får vi tillbaka en del. Det är alltså rena pluspengar, om man ser det på det viset. Både Harald Bergström och jag får oss en liten snyting av Georg Andersson för att vi inte har läst på. Jag kanske skall påminna om att det är arbetsmarknadsutskottets betänkande Bygder och regioner i utveckling samt regeringens proposition och inte NUTEK:s skrift som vi debatterar i dag. Den finns omnämnd i betänkandet. Men tyvärr räcker inte tiden till, och det beklagar jag. Jag skall försöka bättra mig. Men jag skall inte behöva bli tillsagd om vilken litteratur jag skall läsa bara för att Georg Andersson har fastnat för rapporten. Om Georg Andersson anser att riskkapital och kapital till företagandet är så viktigt, är det ännu mer förvånande att Socialdemokraterna nu vill dubbelbeskatta företagarnas vinster för att de på nytt skall komma tillbaka som riskkapital till företagen. Men Georg Andersson kanske inte ställer sig bakom det socialdemokratiska förslaget om att återinföra dubbelbeskattning av vinster.

Herr talman! Med risk för att få en given replik från Hans Andersson vill jag ändå börja med att uttrycka min stora tillfredsställelse över att mina och andra motionärers strävanden att inbegripa Gävleborgs län i området för Norrlandsfondens verksamhet rönt framgång. Norrlandsfonden utgör ett strategiskt instrument för ny och småföretagande i Norrland. Den kommer att få stor betydelse även i Gävleborg, den enda del av Norrland som hittills stått utanför. Men kanske viktigare är det faktum att arbetsmarknadsutskottets eniga förslag att utsträcka Norrlandsfonden till att omfatta också Gävleborgs län i någon mån innebär ett genombrott. Det är en reva i den skugga som nästan hopplöst tyckts lägga sig över Gävleborg, så att omvärlden inte uppfattat att Gävleborg i allt väsentligt också är en del av Norrland. När man passerar Dalälven passerar man i flera avseenden gränsen till nya klimatzoner -- inte bara naturgeografiska eller meteorologiska. Det kan vara svårt att se på Sveriges karta. Och det kan vara svårt att se genom molnen, när man flyger till Sundsvall, Östersund, Umeå eller Luleå, som många sörlänningar och mälardalingar gör ibland. Gävle tycks ju ligga så nära Stockholms och Uppsalaregionen, med deras för svenska förhållanden starka dynamiska krafter. Men avstånd mäts inte bara i kilometer eller timmar. Det tycks dock i alldeles för hög grad olika centrala myndigheter göra, som i sina rationaliseringssträvanden centraliserar det mesta till Uppsala. Herr talman! Gävleborgs län är ett av de fyra skogslän som tappat befolkning i flera år. Hade vi inte haft en betydande invandring av flyktingar som tagits emot i Gävleborgs kommuner, hade utvecklingen under senare år varit än mer dramatisk. Gävleborg drabbas hårt av arbetslöshet och har under hela den nuvarande ekonomiska krisen legat högst efter Norrbotten. Det är ett uttryck för länets Norrlandskaraktär, med ett dominerande inslag av export från basnäringar såsom skog och järn. Gävleborg har en utbildningsstruktur som placerar länet bland dem som har den allra lägsta andelen med postgymnasial utbildning. Allt detta är omständigheter som tillsammans med en inte särskilt utbredd tradition att starta nytt och att starta eget hämmar utvecklingen av nya arbetsplatser. Beslutet att nu äntligen utvidga Norrlandsfondens verksamhetsområde till att omfatta hela Norrland, dvs. inbegripa också Gävleborgs län, hoppas jag är ett uttryck för att skuggan över Gävleborg lättar. Det är välkommet! Herr talman! Regionalpolitiken är inte motorn i den regionala utvecklingen. De senaste årens ekonomiska kris visar tvärtom att den generella utvecklingen i vårt land och dess förutsättningar är helt avgörande för utvecklingen -- inte minst i de delar av vårt land som regionalpolitikens olika stödformer är riktade till. I en lågkonjunktur, eller när svensk ekonomi står svag, drabbas människorna i skogslänen och i glesbygden allra hårdast. Omvärldens tilltro till svensk ekonomi och dess livskraft samt förutsättningarna för livskraftiga och nya jobb är helt utslagsgivande för att hela Sverige skall kunna leva. En politik som sanerar Sveriges finanser och skapar förutsättningar för nya jobb är det viktigaste för att bygder och regioner skall utvecklas. Det kan aldrig kompenseras med en eller annan ytterligare stödform eller någon kvarts, halv eller rentav hel miljard ytterligare till regionalpolitiken -- även om de i sig kan vara ytterst välkomna. När Sverige tappade i konkurrenskraft och inte längre kunde sälja sina produkter på inte minst de västeuropeiska marknaderna, då slog det tidigt och kraftigt i de delar av Sverige där man har en näringslivsstruktur som den i Gävleborg. Därmed upprepas något som vi kunnat se flera gånger under de senaste 15--20 åren. När det går utför för Sveriges ekonomi och export, då slår det tidigare och hårdare i Gävleborg. Men när det går bra, då går det också bättre för Gävleborg. Exporten från Gävleborg går liksom mycken annan svensk export till stor del till EU-området eller till länder som inom kort kan beräknas tillhöra EU. Man kan alltid diskutera tillförlitligheten i olika prognoser om hur stor sysselsättningseffekt ett svenskt EU-medlemskap skulle ha för Sverige respektive för Gävleborg. Ett står alldeles klart: Det blir inte fler nya jobb i Gävleborg om Sverige står utanför EU än om vi är med. Herr talman! Våra basindustrier spelar en viktig roll i Gävleborg. Det kommer de att göra även framöver. Men produktivitetsutvecklingen i basindustrin talar inte för att de många nya jobb som vi behöver, inte minst i Gävleborg, skulle skapas där. De många nya jobben måste tvärtom också i Gävleborg skapas i små och i nya företag. Det finns bygder i Sverige med starka traditioner av små och nyföretagande. De står starka också när det svänger i Sveriges ekonomi. Under mina besök hos olika småföretagare och innovatörer runt om i Gävleborg de senaste åren, har jag överraskats av att det finns så mycket kreativitet och skaparkraft också där. Det är inte minst förvånande, eftersom så mycket i övrigt verkat dystert. Men trots detta är traditionen på detta område svag i Gävleborg -- på många håll nästintill obefintlig. En politik som skapar förutsättningar för att människor skall våga och vilja skapa -- skapa företag och skapa jobb -- är därför enda vägen upp ur den svacka som svensk ekonomi halkade ned i under 70 och 80-talen. Nu talar även socialister av olika schatteringar om värdet av nya jobb och nya företag. Men fortfarande omgärdas detta av oändliga aversioner mot enskilda människor som lyckas och kanske rent av tjänar pengar på sitt slit. Man bortser då helt från att så inte alls är fallet för alla små och nyföretagare. Nu heter det att man skall gynna företag men inte kapitalägare. Det skorrar illa i öronen på den egna företagaren som står på huvudet i maskinerna hela dagarna och i bokföringen på kvällar och helger. Att tjäna miljoner på tips, bingo och lotto där slumpen avgör är rättvist. Att tjäna pengar på att skapa och satsa sin kraft och sin tid i nya företag och produkter är fortfarande orättvist. I bygder med ringa företagartradition är den inställningen inget som direkt uppmuntrar till det vanskliga steget att starta eget och nytt, särskilt inte för kvinnor. Herr talman! Ändå har naturligtvis regionalpolitiken en stor och viktig roll att spela. Den skall inte kompensera, men väl utjämna förutsättningarna -- eller spelreglerna, som arbetsmarknadsministern sade tidigare -- mellan olika regioner. Och den skall stötta förutsättningarna för en levande glesbygd, som ju utgör en stor del av våra skogslän. Men i grunden handlar det om att den generella politiken kompletterad med regionalpolitiken skall skapa förutsättningar för utveckling. Utvecklingen kommer dock bara som ett resultat av en mobilisering av de lokala resurserna, där de enskilda människorna är den främsta resursen. Förändringen av regionalpolitikens stödformer har denna inriktning. Den bristande företagartradition som jag tidigare beskrivit och som är förhållandevis utbredd i skogslänen i norr återspeglar också ett annorlunda klimat. Här behövs något av en kulturrevolution. Det måste vara något positivt att skapa och att satsa. Det måste vara något som en bygd kan vara stolt över. Det måste vara något positivt med att utbilda och vidareutbilda sig. Det får inte ses som ett hot om att ungdomen skall ge sig iväg. Fru talman! Låt mig avslutningsvis få återgå till en fråga som jag väckt och som exklusivt rör min egen valkrets. Det ligger, som jag framhöll i min länsmotion i januari, inget egenvärde i att tillhöra stödområdet. Stödområdet förlorar dessutom i värde om alltför många kommuner inbegrips. Den långvariga lågkonjunktur vi haft sedan slutet av 80-talet har förvisso försatt många kommuner runt om i landet i stora svårigheter med krav på särskilda åtgärder. Många av dessa kommuner har tillfälligt inplacerats i stödområdet, en inplacering som förlängdes för ett år sedan. Vid en utveckling med mer ekonomisk tillväxt kan dessa problem för flertalet kommuner visa sig vara av mer övergående karaktär. I några fall tror jag emellertid att den ekonomiska krisen lett till en omfattande strukturell utslagning av delar av näringslivet med betydligt mer långsiktiga konsekvenser. I mitt län, Gävleborg, gäller det framför allt Ovanåkers kommun. Utskottet har enhälligt avvisat mitt yrkande om att permanent inplacera Ovanåker i stödområdet och följer där propositionen. Någon ingående analys föreligger inte. Det är säkert ett uttryck för något slags dominoteori, nämligen att om man släpper in en så kommer nästa och nästa. Men den rädslan borde inte få utesluta en ingående prövning av det enskilda fallet. Jag har inga illusioner om att kunna ändra utskottets enhälliga uppfattning, som överensstämmer med propositionen. Jag är övertygad om att regeringen i stället väljer vägen att fortsätta den tillfälliga inplaceringen av Ovanåkers kommun. I sak kanske det inte är så stor skillnad, men det är en fråga om långsiktighet, som kanske också kunde ha viss betydelse för utvecklingen i Voxnandalens bygder.
Fru talman! Jag skulle vilja säga till Lennart Rohdin att det går bra att stå i kammaren och prata om problemen i Gävleborgs län och i Ovanåker. Men Lennart Rohdins parti är faktiskt representerat i arbetsmarknadsutskottet. Lennart Rohdin är själv suppleant i arbetsmarknadsutskottet. Han har en egen motion, och han har haft ett utomordentligt tillfälle att byta plats med en ordinarie ledamot för att kunna yrka bifall till sin egen motion -- om den nu är så viktig att man behöver tala om den här i kammaren. Det finns även andra motioner om Messing. Dessa motioner behandlar i princip samma problem som dem som Lennart Rohdin talar om här. Varför skriver man motioner om man inte har den goda smaken att yrka bifall till sin egen motion när man har möjlighet? Det kallar jag för hyckleri. Är det möjligen så att Lennart Rohdin under den korta tid han har varit riksdagsledamot redan har anpassat sig till kutymen att man inte yrkar bifall till egna motioner som gäller hembygden? Sådana motioner skrivs enbart för att man skall få publicitet i medierna så att det framgår att man har varit duktig och tagit upp sin hembygd. Det vänder jag mig kraftfullt emot. Man måste vara konsekvent.
Fru talman! Det är fullt möjligt att det finns de som har större förmåga än jag att sitta på flera stolar och i flera utskott samtidigt. Jag råkar vara suppleant även i socialutskottet. Under den period som regionalpolitiken behandlades i arbetsmarknadsutskottet hade jag för Folkpartiets del ansvaret för frågan om vårdnadsbidraget. Det är en inte heller helt oväsentlig fråga, även om jag inte har uppfattat att Laila Strid-Jansson ser på den på det sättet. När det gäller regionalpolitiken har jag motionerat i två frågor. Det gäller att Gävleborg skall tillhöra Norrlandsfonden och att Ovanåker skall inplaceras i det permanenta stödområdet. När jag motionerade i dessa två frågor var det inte på något sätt givet -- utifrån propositionen och annat -- att någon av dem skulle komma att bifallas. Norrlandsfonden är det uppenbart att utskottet har tagit intryck av motioner. Förhoppningsvis gäller det även min motion men åtminstone ett antal andra motioner. Jag har anledning att vara glad över att man kan påverka ett utskott, även om en proposition inte innehåller det förslag man verkar för. När det gäller Ovanåkers kommuns inplacering i det permanenta stödområdet, har jag konstaterat att ett enigt arbetsmarknadsutskott, inklusive Ny demokrati, går på samma linje som regeringen. Det anses att det inte är aktuellt att införa Ovanåkers kommun i det permanenta stödområdet. Jag ställer litet större förhoppningar till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund och till regeringen än till Ny demokrati om att man kommer att se till att Ovanåkers kommun även fortsättningsvis kommer att vara åtminstone tillfälligt inplacerad.
Fru talman! Som jag förstod kunde Lennart Rohdin inte svara på min fråga om han har anpassat sig till kutymen att man skriver motioner för hembygden enbart när man inte har kurage att fullfölja dem. Jag tror inte på att det fanns praktiska skäl i det här fallet. Det hade funnits många praktiska skäl att utföra det här. Jag tycker inte att det är passande att Lennart Rohdin slår sig för bröstet när det gäller Norrlandsfonden. Som han nyss sade har han över huvud taget inte varit i utskottet. Han har inte på något sett agerat för sin motion. Det har vi andra gjort. Min blygsamhet får mig att inte säga någonting ytterligare om detta. Det är i alla fall inte Lennart Rohdins förtjänst att Gävleborgs län nu är inlemmat i verksamhetsområdet för Jag vänder mig mot hyckleriet. Skriv motioner och fullfölj dem! Tror man på idéer om Gävleborgs län då skall man inte bara tala här i kammaren, utan då kan man framföra budskapet i utskottet och få in det i betänkandet och fullfölja det där. Allting annat är hyckleri. Jag har i alla fall haft den goda smaken att jag yrkat bifall till Karin Starrins motion om Hälsingland, som jag tycker är bra, men jag har inte stått och skroderat i kammaren om den.
Fru talman! Jag kan konstatera att Laila Strid Jansson är litet besviken över att behöva stå här och försvara det faktum att hon för en gångs skull inte yrkat på bifall till en motion om något som gäller hennes egen valkrets Hälsingland -- där hon är bosatt -- nämligen en permanent inplacering av Ovanåkers kommun i stödområdet. Det är naturligtvis litet pinsamt att missa det tillfället. Jag återkommer till att det är möjligt att jag har anpassat mig till riksdagens arbetsformer, men när jag skriver motioner eller ställer enkla frågor och väcker interpellationer så har jag ett syfte, och det är att påverka utvecklingen åt det håll jag eftersträvar. Jag konstaterar att på ett område där vi har varit många -- gällande Gävleborgs län i Norrlandsfonden -- så har vi varit framgångsrika. Jag är inte alldeles övertygad om att det är Laila Strid-Jansson som har påverkat regeringspartiernas företrädare och Folkpartiets företrädare i arbetsmarknadsutskottet att gå med på detta som inte fanns i propositionen. Jag kan tänka mig att åtminstoen mina egna partikolleger i någon mån kan ha tagit intryck av exempelvis de åsikter som jag har framfört. Det ser jag som ett sätt att påverka. Men det ger ju inte samma utmärkta möjligheter för de verkliga oportunisterna att synas i hemortens tidningar.

Fru talman! Vi har nu under några timmar debatterat betänkandet om Bygder och regioner i utveckling. Detta är ett oerhört viktigt betänkande som också anger en politik som skall öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort. Det har i debatten talats om både den stora och den lilla regionalpolitiken. I den stora fördelar man via statsbudgeten stora resurser till olika sektorer, till kommunikationer, utbildning, forskning, kultur osv. Det gäller att få ut dessa resurser till hela vårt land, så att vi också kan få bra kommunikationer, bra utbildning osv. De resurser som vi behandlar i detta betänkande är de små resurserna, men ändå oerhört viktiga för att utjämna och komplettera andra insatser. I det kärva ekonomiska läge vi har i dag så sker här en kraftig satsning på regionalpolitiken. Propositionen tar upp en rad viktiga områden. Jag skall beröra några. Först vill jag ta upp de stödformer vi har i dag och tala litet om vad som föreslås i propositionen. Jag vill i likhet med Isa Halvarsson också säga något om den kritik som massmedierna har riktat mot de regionalpolitiska stöden. Det verkar som om det huvudsakliga syftet har varit att hitta misslyckade satsningar. Jag instämmer helt i vad Isa Halvarsson sade därvidlag. Med tanke på hur stor konkursfrekvensen var under och efter 80-talets spekulationsekonomi, så är antalet misslyckade projekt som erhållit regionalpolitiskt stöd ganska litet. De absolut flesta projekten är lyckade och har motsvarat de förväntningar som ställts när stödet utgått. Det finns således många lyckade projekt att redovisa, men så har inte skett. Jag kan berätta att ungefär 4 000 företag, som NUTEK betalat stöd till, i dag lever och utvecklas. Det är alltså ganska många företag som har startat den vägen och utvecklats. För att återgå till de aktuella stödformerna så bibehålls de nuvarande formerna i allt väsentligt, både när det gäller omfattning och procentsatser. Utvecklingsbidraget till de mjuka investeringarna utgår med samma procentsatser som lokaliseringsbidraget i stödområdena. Sysselsättningsbidraget höjs till 250 000 kr i stödområde 1 och till 150 000 i stödområde 2. När det gäller kommersiell service sker en höjning till högst 85 % av den kostnad för investering som påtvingats handlaren till följd av en lagändring. 450 000 kr. Här gäller inga begränsningar beträffande stödberättigad verksamhet för de företag som bedrivs på marknadsmässiga grunder. Ett mikrostöd om högst 20 000 kr införs. Likaså har regeringen föreslagit ett tillfälligt småföretagsstöd med högst 15 % för budgetåret 1994/95. Det är alltså ett brett register av stimulanser som föreslås i detta paket. Jag anser att dessa stimulanser är nödvändiga. Utvecklingen av de små och medelstora företagen är avgörande för att vi skall kunna få arbetstillfällen i hela vårt land, inte minst på landsbygden. I betänkandet tar man också upp riskkapitalförsörjningen som är en viktig del av småföretagsutvecklingen. Det har varit och är en viktig fråga, inte minst efter den turbulens som varit på finansmarknaden och med våra banker. Därför har både regering och riksdag under de senaste året satsat stora resurser på att medverka till en bättre riskkapitalförsörjning. När man hör Georg Andersson tror man att han inte har uppfattat allt som har skett. Vi har tillskapat olika instrument: Industri och nyföretagarfonden 2,4 miljarder, riskkapitalbolagen 6,5 miljarder, förstärkta resurser till utvecklingsbolagen och utvecklingfonderna 2,5 miljarder. Man har återfört de medel som den gamla regeringen drog in ifrån utvecklingsfonderna. Teknikbrostiftelserna har fått 1 miljard, och det föreslås nu 500 miljoner till uppfinnare och innovatörer. Totalt har de statliga insatserna tredubblats under de senaste åren när det gäller riskkapitalförsörjningen -- från ungefär 4 miljarder till 12 miljarder. Det är en ganska ansenlig summa. Det visar sig att detta ger ganska god effekt. När man talar med de olika aktörerna får man veta att det hela kommit ganska bra i gång, även om det var en tveksam början på en del håll -- det kan jag instämma i. Men nu är det en bra aktivitet. Sedan har det också sänkts en rad skatter för småföretagare, i storleksordningen 14 miljarder. Det bidrar också i alla högsta grad till att förbättra riskkapitalförsörjningen, inte minst att kvittningsrätten återinförts. Man har sänkt tillväxthämmande skatter och avgifter för småföretagen, och det har höjt konkurrenskraften högst påtagligt. Detta kompletteras med de regionalpolitiska insatserna, där de olika stöden och låneformerna är viktiga instrument. Här bör betonas höjningen av anslaget till Norrlandsfonden, som det verkar vara stor enighet runt. Det är bra. Norrlandsfonden är av stor betydelse för näringslivets utveckling i de nordligaste regionerna. Utskottet har ökat anslaget från 220 till 300 miljoner i kapitaltillskott. Jag tycker det är en riktig justering, inte minst med tanke på att Norrlandsfondens område nu också kommer att innefatta Gävleborgs län. Åtgärder för kvinnors företagande har behandlats ganska mycket under de senaste åren. Det är riktigt. Det finns många kvinnor som vill starta och utveckla företag. Tyvärr har olika lån och stöd inte varit anpassade till denna typ av verksamhet. Nu har det vidtagits en rad åtgärder för att stimulera det kvinnliga företagandet. NUTEK har 20 miljoner för att gå ut med rådgivning åt kvinnliga företagare. De nya utvecklingsbolagen och utvecklingsfonderna skall ägna särskild uppmärksamhet åt att hjälpa kvinnliga företagare. De ger också nyföretagarlån upp till 100 000 kr. Vi har det föreslagna mikrostödet på 20 000 kr och landsbygdsstödet, vilket också gör det enklare för kvinnor att få företagsstöd. Stödet till kooperativa företag har förstärkts. Norrlandsfonden skall också öka insatserna för kvinnors företagande. Finansutskottet kommer också att föreslå att 50 miljoner kanaliseras till industri och nyföretagarfonden som skall hjälpa till med kvinnligt företagande. Det är alltså många olika insatser som gjorts och som kommer att hjälpa till att ge förutsättningar för kvinnors företagande. NUTEK har dessutom uppdraget att utvärdera olika insatser och rapportera om detta och eventuellt ge förslag till ytterligare åtgärder som kan erfordras. Detta är redan på gång. Utbildning och forskning intar en prioriterad del i vårt samhälle. Det är helt nödvändigt. Även ur regionalpolitiskt perspektiv är det angeläget att sprida kunskap och kompetens till våra små och medelstora högskolor. Det föreslås i betänkandet. Det finns även förslag på utbildning till entreprenörer på gymnasieskolor i glesbygden. Vi utbildar i dag många att bli löntagare när vi egentligen behöver många nya entreprenörer. Därför är det en bra satsning att få i gång entreprenörsutbildning. Jag hoppas också att det kan bli en fortsättning på högskolenivå. Utbildningen behövs på alla nivåer. Landsbygdsfrågorna har en viktig roll i regionalpolitiken. Det slog också Patrik Norinder fast. Jord och skogsbruket är landsbygdens ekonomiska och miljömässiga bas. Ett konkurrenskraftigt lantbruk är därför en helt grundläggande faktor för landsbygden som en livsmiljö. Ingen annan näring genererar så mycket bieffekter på sysselsättningen som jord och skogsbruket. Jordbruksfrågorna behandlas inte i betänkandet. Men det är viktigt att betona vikten av dem för landsbygden. Även om jord och skogsbruket genererar en rad jobb, räcker det inte som grund för att människor skall få ett bra service och kulturutbud och kunna utöva ett omväxlande socialt liv. Det behövs ett ökat befolkningsunderlag för landsbygden. Det förutsätter både arbetspendling och växande småföretag. Här ger den nya tekniken, inte minst telekommunikation, möjligheter att bedriva olika småföretag i olika delar av vårt land. Jag vill också ta upp frågan om omställning av energisystemen. Bioenergin ger oss en möjlighet att starta många nya småföretag i vårt land. Därför bör olika biobränslen tas fram. Det behövs för omställningen i vårt energisystem. Även skogsförädlingen är en sådan fråga som vi kan jobba vidare med. Det kommer att ske inom både forskning och utbildning. Fru talman! Jag vill även beröra lanthandlarnas situation i sammanhanget. Många lanthandlare har lagt ned sina butiker under senare år. En rad butiker ligger i farozonen. Därför är det angeläget att det vidtas olika åtgärder på landsbygden som gör att människor bor kvar och nya flyttar dit. Inte minst gäller det att stimulera olika byutvecklingsgrupper där det lokala engagemanget kan göra stora insatser för en levande landsbygd. Det är också riktigt att det sker en fortsatt satsning på samverkan mellan lanthandlare, post, banker, apotek, turistinformationsverksamhet osv. Genom att samordna verksamheterna kan lanthandlarna få en bättre bas för sin verksamhet, samtidigt som landsbygdsborna får sina servicebehov tillgodosedda. Det utpekade servicebidraget är också välkommet. Det kan medverka till att butiker kan leva kvar. Men här är det angeläget att betona att ett kraftigt utvecklingsarbete utförs på lokal, kommunal, regional och central nivå. Aktörer på olika nivåer samverkar för att verkligen arbetar åt samma håll för att på så sätt få en levande landsbygd. Det finns många andra områden jag skulle vilka kommentera. Men tiden räcker inte till. Jag vill ändå sammantaget påstå att det görs en ordentlig regionalpolitisk satsning. Den är större än tidigare. Det är fråga om en ökning från nuvarande 2,6 miljarder till nästan 4 miljarder. Det är en kraftig ökning i nuvarande ekonomiska situation. Jag blir litet förvånad när jag hör Socialdemokraternas inställning till vissa saker. Vad som förbryllar mig mest är att miljonerna för att skapa riktiga jobb nästa budgetår. Jag har varit i kontakt med en rad länsstyrelser. De har hälsat dessa medel med tillfredsställelse. De har tagit fram projekt för att skapa nya jobb som kan sättas i gång snabbt. Det är för mig helt obegripligt att i detta läge säga nej. Det måste vara angeläget för alla att på alla sätt medverka till att nya jobb skapas i hela landet. Det 15-procentiga småföretagsstödet kan hjälpa till i områden som Bergslagen och fyrstadsområdet. Det är områden som ha drabbats hårt av arbetslösheten. Då får de större resurser till förfogande. Jag hoppas att Socialdemokraterna ändrar sig och säger ja till denna satsning. Jag yrkar bifall till reservation 30.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
Fru talman! Det är sällan man numera träffar en sådan nöjd centerpartist som Kjell Ericsson. De flesta centerpartister ser ganska bekymrade ut för närvarande, inte minst på grund av den regionalpolitiska utvecklingen. De är så oerhört nöjda med den satsning de säger sker på regionalpolitiken. De räknar då in att 800 miljoner flyttas från länsarbetsnämnderna till länsstyrelserna. Det är vad det hela handlar om. Frågan är om det blir mera jobb. Bekämpas arbetslösheten bättre hos länsstyrelsen eller hos länsarbetsnämnderna? Bekämpas arbetslösheten genom att bygga upp tillfälliga byråkratier i länsstyrelserna för att administrera ett ettårsprojekt över valrörelsen eller genom att arbeta mera kontinuerligt? Det är frågan. Vi är medvetna om att ni har valt denna väg av delvis populistiska skäl. Det fanns tidigare möjligheter att hjälpa till att bekämpa arbetslösheten, t.ex. med hjälp av ROT program och AMS-medel. Centerpartisterna gjorde allt för att förhindra att det skulle komma till stånd. Nästa år behöver AMS dessa pengar. Det är fel -- som arbetsmarknadsministern sade tidigare i dag -- att AMS inte anser att de inte kan använda de medel de har fått till förfogande för nästa budgetår. Jag sitter med i AMS styrelse. Det påstående som arbetsmarknadsministern har anfört i dag har ingen grund där. Jag beklagar att jag inte fick tillfälle att replikera på detta. Men jag vill ha det sagt nu. Dessa pengar behövs för att bekämpa arbetslösheten och satsa på arbetsmarknadsutbildning. De insatser som skall göras för att utveckla näringspolitiken måste göras inom näringspolitikens ramar och inte genom att urgröpa AMS-anslagen. Jag har ett par frågor. Hur ser Kjell Ericsson på vårt förslag att decentralisera verksamheten mer? Detta är ett av våra viktiga förslag. Hur ser Kjell Ericsson som centerpartist på utvecklingen av avregleringen och privatiseringen? Dessa frågor oroar så många ute i bygderna. Det är fråga om försäljning av Stämmer detta med Centerns syn på regionalpolitisk utveckling? Vi har föreslagit branschprogram för skogsbruket. Kjell Ericsson talade om skogsbruket. Är detta något han tänker sig vara med om att stödja, så att det är möjligt att bättre ta till vara den sysselsättningspotential som skogsbruket utgör?
Fru talman! Jag pratar om bra satsningar. Det är självklart så att om det fanns mer pengar skulle jag vilja satsa mer på regionalpolitik. Det har alltid varit och är fortfarande en hjärtefråga för mig. Men jag är också realist. Jag ser att de pengarna inte finns i dag, och då måste mer pengar fram. Ni pratar om 800 miljoner kronor. Georg Andersson säger en sak. Men han har också fått höra andra sanningar tidigare i dag av arbetsmarknadsministern. Jag litar på vad arbetsmarknadsministern säger. Det finns pengar över på kontot. Jag har inte något emot att man då går ut och gör något för att skapa riktiga jobb. Jag har pratat med många i vårt land som tycker att småföretagsstödet är bra. I samarbete med länsarbetsnämnderna kan kvalificerad personal ställas till förfogande för att höja kompetensen hos olika småföretag. Ett bra inslag har varit att civilingenjörer har hjälpt småföretagare att höja kompetensen i fråga om teknik, marknadsföring osv. Produktutveckling är ett annat område som kan nämnas. Det finns även teknisk utveckling, marknadsutveckling osv. Vidare finns det småskaliga turistsatsningar. Det finns många bra åtgärder som kan vidtas. Stödet är flexibelt, och det är verkligen decentraliserat. Det går ned på länsnivå. Länsstyrelserna fattar besluten på grundval av de förslag som finns. Det beräknas att ungefär 4 000 nya arbetstillfällen skapas. Jag vill påstå att detta är en bra satsning, och jag hoppas att Georg Andersson kommer att tänka till. Det har ställts många frågor om avregleringen. Avregleringen började redan under den förra regeringen. Det var fråga om ganska mycket. Det arbetet har fortsatt. Jag tycker att man noga skall följa konsekvensera av avregleringen. Men i fråga om Televerket finns det en telelag som garanterar tillgången till telefon, fax osv. i hela landet. Det är likadant med postlagen. Detta fanns inte tidigare. Det finns instrument som garanterar en bra service i hela landet. Börje Hörnlund redogjorde tidigare för privatiseringen. Staten är fortfarande majoritetsägare. Staten bestämmer över Assidomän. Även om delar av Vattenfall säljs ut, bestämmer staten fortfarande över Vattenfall. I det här fallet är det alltså staten som bestämmer. Staten har majoriteten och säljer ut vissa delar till enskilda, kommuner, landsting, osv. Det ser jag inte som någon fara.
Fru talman! Kjell Ericsson påstår nu att det i anslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att finnas pengar över för nästa år. Hur i all världen vet Kjell Ericsson att det kommer att bli pengar över i det anslag som AMS har för att bekämpa arbetslösheten på 13--14 % under hela nästa år? Det måste betyda, precis som har sagts tidigare i dag, att man sänker ambitionsgraden, dvs. att man inte skall bekämpa arbetslösheten så mycket som det var planerat, utan låta fler gå ut i öppen arbetslöshet. Är det lösningen? Då blir det pengar över. Om man ser till att AMS erbjuder de arbetslösa så dåliga villkor att de inte tar beredskapsjobb och liknande går de ju ut i öppen arbetslöshet i stället. Det är väl inte någon lösning. Vi måste göra kraftfulla insatser. AMS bedömer att de här medlen -- med nuvarande anslagsnivå -- kommer att behövas nästa år för olika åtgärder, för beredskapsjobb, arbetsmarknadsutbildning och annat. Så är det faktiskt. Jag vill med kraft vända mig mot ett talesätt som har smugit sig in i debatten. Det har talats om ''riktiga jobb'', till skillnad från andra sysselsättningar, som inte är ''riktiga''. Vad är ''riktiga jobb'', och vad är det inte? Jag hörde häromdagen bankdirektör Hans Cavalli Björkman reagera lika starkt som jag nu gör, med anledning av debatten mellan statsministern och Ingvar Carlsson, där det också talades om att jobb i den offentliga sektorn inte betraktas som ''riktiga'', utan att det skall vara jobb i den privata sektorn. Är det så? Låt oss nu se på alla insatser på det ena eller det andra området som finansieras på olika sätt som viktiga insatser! Jag utgår från att vi skulle kunna enas om detta. När det gäller decentralisering skulle jag vilja veta hur ni ser på vårt förslag. Kjell Ericsson hänvisar till att de 800 miljonerna gynnar decentraliseringen. Men det innebär väl inte mera decentralisering om pengarna går till länsstyrelserna än om de behandlas av länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna! Vem vet om det blir 4 000 jobb? Huvudfrågan gäller ju att sådana här insatser naturligtvis behövs över de näringspolitiska anslagen, inte genom att man urgröper de arbetsmarknadspolitiska anslagen. Det är vår huvudinvändning.
Fru talman! Om man kan bekämpa arbetslösheten genom att skapa långsiktiga jobb måste detta vara en fördel. Genom de olika insatserna finns det möjligheter -- man räknar med 4 000 nya jobb. Jag ser det som ett mycket bra sätt att bekämpa arbetslösheten, som ger långsiktiga arbetstillfällen. Låt mig bara ta ett exempel, som gäller att man ställer kvalificerad arbetskraft till förfogande för småföretagen. Jag träffade en företagare från Lovene Dörr i Skaraborg, och han berättade att man där gjorde dörrar och fönster men att man inte kunde sälja eller marknadsföra sig. Man anställde då en civilingenjör, och han var så pass duktig att han åkte till Tyskland och började sälja dörrar och fönster. Det gick så bra att man anställde ytterligare en civilingenjör, som också åkte utomlands och sålde dörrar och fönster. Det gick ännu bättre, och man anställde ytterligare en. Därmed höjde man kompetensen. Företagaren sade att man nu säljer 95 % på export. Detta hade höjt temperaturen i hela företaget, och man vidareutbildar sig nu inom ekonomi, data, marknadsföring m.m. Man har också nyanställt många. Detta visar att man verkligen kan hjälpa till med att skapa långsiktiga jobb. Det är det som vi är ute efter i det här fallet. Jag tror att man kan åstadkomma detta också på det här sättet.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av ett antal motioner som avlämnats under den allmänna motionstiden och som i huvudsak berör storstadsproblem, men som också innehåller lösningar, framtidsförhoppningar och en vilja till positiv utveckling för hela landet. Fru talman! Arbetslösheten är vårt största och snabbast växande samhällsproblem. Den är ett hot mot statsfinanserna, och den slår blint gentemot den enskilda individen. Att inte ha något jobb att gå till, att inte ha rätten att göra rätt för sig, avsaknad av arbetskamrater och inflytande -- ja, det är några av de många faktorer som gör att den enskilde hamnar i en ond cirkel, där begreppet ''utslagning'' snabbt blir verklighet för många. För den enskilde som drabbas är det naturligtvis en katastrof, oavsett var i landet man bor. Men jag vill ändå påstå att det finns speciella problem i storstäder, inte minst i Stockholmsregionen. Här finns många s.k. rika, med en hög utbildning, men också alltför många mycket ''fattiga'', många lågutbildade och många med invandrarbakgrund, som har speciella svårigheter att få jobb. Ensamhushållen är också betydligt fler i vår huvudstad än i övriga delar av landet. Ensamhet och isolering är i huvudsak ett storstadsfenomen, som man också måste ta hänsyn till när man diskuterar regionalpolitik. personer i länet ett dagligt förvärvsarbete. På tre år har alltså 113 700 jobb försvunnit i vårt län. Bara mellan december 1992 och december 1993 försvann Regeringen, med Börje Hörnlund i spetsen, driver en i högsta grad storstadsfientlig politik. Samtidigt som arbetsmarknadssituationen i storstäderna är svår delar staten ut pengar för att flytta arbetstillfällen från Stockholm till andra delar av landet. Detta fenomen har bl.a. belysts i motion Jag har förståelse för att man vidtar sådana här åtgärder när det är högkonjunktur -- det är nödvändigt. Men i en lågkonjunktur, när det är svårigheter även i storstadsområdena, måste man också vinna förståelse för att det väcker ont blod hos många. Nu består inte Storstockholm enbart av tätortsbebyggelse, utan här finns också glesbygd. Lika svårt som att behålla arbetstillfällena i Stockholm är det att få företag att etablera s.k. Stockholms skärgård. Det är nämligen mer lönsamt för företagen att bedriva verksamhet i annan del av landet än i Stockholmsregionen. Ett exempel på detta -- jag vill påstå att exempel finns på flera andra områden -- är Silja Lines bokningscentral i Kalix. Eftersom det där totalt rör sig om 30 arbetsplatser, uppgår utvecklingsbidraget till 6 miljoner kronor, dvs. 200 000 kr per arbetstillfälle. Länsstyrelsen i Stockholms län kan maximalt utbetala ett investeringsstöd för etablering av detta slag i länets glesbygd på 45 000 Det är inte särskilt svårt att förstå företagets val då det får 5,5 miljoner kronor mer för att förlägga företaget någon annanstans än i Stockholmsområdet. Sådana exempel kan säkert också ges från andra regioner, t.ex. från Skåne i förhållande till Blekinge. Det är onekligen ett problem om statligt lokaliseringsstöd blir avgörande för om verksamhet etableras i annan glesbygd och inte på den plats där den kanske är mest livskraftig och har de största utvecklingsmöjligheterna. Och, fru talman, jag vill härmed klart deklarera att det i en region som Stockholm också finns en klar obalans inom regionen. Jag ser det också som en fara om näringslivspolitik blir helt avhängig regionalpolitik. Det är för mig obegripligt att näringsministern så totalt överlämnat sitt fögderi till Börje Hörnlund. När jag och flera med mig har tagit upp dessa frågor med arbetsmarknadsmininstern har han sagt: Det är inte jag som förmedlar de stora beloppen, utan det är andra organ. Och så fullföljs den argumentationen av att vi stockholmare är ''förfärligt avundsjuka på alla små orter ute i landet''. Fru talman! Jag vill nu en gång för alla slå fast att det inte handlar om avundsjuka -- det handlar om förståelse också för storstädernas problem. Det handlar om att få stabila företag och ett helhetsperspektiv. Moderaterna -- som utmålat sig som ett storstadsparti -- driver i regeringsställning en politik som slår hårt mot såväl Stockholms bostadstäta områden som ren glesbygd i regionen. Vart har moderaterna tagit vägen när det gäller att hävda också Stockholms intressen? Det är ju lätt att med en läpparnas bekännelse säga att storstäderna måste vara motor i samhället och en förutsättning för utökade arbetstillfällen och avknoppningar -- ett nytt, modernt ord -- i andra delar av landet. Men när man ser förhållandena i staden, när man läser statistiken, som klart och entydigt betonar att vi i regionen förlorat 113 700 jobb på tre år, blir man orolig för utvecklingen. För att få ned arbetslösheten till den nivå som den låg på 1990 skulle det i Stockholms län behövas ett tillskott av närmare 150 000 arbeten enligt länsarbetsnämndens bedömningar. Fru talman! Politik är att vilja. Men det handlar också om att välja -- att välja alternativ och problemlösningar som man finner lämpliga. Vi måste slå vakt om hela Sverige, och i Sverige finns också större städer. Att kasta runt arbetslöshet ger ingen respekt någonstans. Det inger heller ingen respekt att inte driva en tydlig näringspolitik, vilket är en grundförutsättning för långsiktighet och stabilitet för företag och arbetstagare. En stabil näringspolitik är också en grundpelare för att kunna bedriva en bra regionalpolitik.
Fru talman! En lokalisering av tjänsteföretagen är en av de mest effektiva insatser man kan göra för att de prioriterade regionerna skall få arbetstillfällen. Avståndshandikappet eliminerar man genom användning av modern telefoni och datateknik. Det är en av de fördelar man ser med den nya tekniken; där är glesheten inte en nackdel på samma sätt som tidigare. Det går inte att fortsätta som man gör från socialdemokratiskt håll. Den ene säger: Er politik drabbar glesbygden -- det är storstäderna som får ut mest. Den andre säger: Er politik drabbar storstäderna -- det är glesbygden som får ut mest. Tittar man närmare på de här tjänsteföretagen finner man att 70 % av arbetena har tillsatts med kvinnlig arbetskraft, och det är mycket glädjande. Sedan hösten 1991 har regeringen fattat beslut om etablering av totalt 503 årsarbetskrafter i stödområdet. Det är 92 årsarbetskrafter som har lokaliserats från Stockholmsregionen. Den siffran skall då jämföras med det tillskott som man i Stockholm har fått i lednings och administrationsfunktioner -- de sätter sig fortfarande i Stockholmsområdet. Man beräknar att Stockholmsområdet har fått ett tillskott på sammanlagt 100 årsarbetskrafter. Jag tror att det är viktigt att vi också fortsättningsvis har möjlighet att ge kvinnor ute i Norrland möjlighet till arbete.
Fru talman! Jag vill säga till Isa Halvarsson att jag självfallet kommer att fajtas för att kvinnor skall få arbetstillfällen över hela landet -- det må gälla glesbygd eller storstad. Men vad jag har försökt att poängtera i mitt inlägg är att om ett företag får mera pengar för att flytta någon annanstans gör man självfallet det hellre än stannar kvar i den region man befinner sig i. Det är det som är dilemmat. I det fall som jag redogjorde för får man 5,5 miljoner kronor mer för att förlägga företaget till Norrland än för att lägga det t.ex. på en skärgårdsö i Stockholm. Det vill jag att man skall ha med i beräkningen när man förmedlar stöden. Man måste också ta hänsyn till företagets art, vad det handlar om, vad det finns för utvecklingsmöjligheter osv. Jag är definitivt inte avundsjuk på Kalix. Där behöver man alla arbetstillfällen man kan få. Se det som ett exempel på hur stödformerna kan slå! Det är det som jag vill betona.
Fru talman! Stödformer slår naturligtvis på det viset. Vi använder stödformer för att gynna företag som bedriver verksamhet inom stödområdena, och då blir det så.
Fru talman! Jag har förståelse för det också! Men jag vill också att Isa Halvarsson skall ha förståelse för de speciella problem som jag i min inledning försökte belysa när det gäller Stockholm och I februari 1994 var 33 887 personer bara i själva staden utan arbete. Arbetslösa ungdomar står för Stockholms län arbetslösa. Man kan diskutera procentsatser hit och dit -- den enskilde individen drabbas hårt oavsett var han eller hon bor och hur stora procentsatserna är. Det är speciella problem i den här regionen -- det går inte att sopa under mattan.
Fru talman! Isa Halvarsson har tagit upp de flesta av de frågor jag hade tänkt ta upp. Just regionalpolitiken syftar ju till att utjämna förhållandena. Det är svårigheter att få nya företag till olika delar av inlandet -- till stödområdet och till andra delar av vårt land. Det är därför man har tagit fram stimulanser för dem som startar verksamheter; de har rätt att få regionalpolitiskt stöd. I huvudsak handlar det om nya arbetstillfällen. När ett företag expanderar flyttar det ut en del av verksamheten någon annanstans. Det är få företag som rakt upp och ner har flyttat någonstans. I huvudsak har de kommit ut till glesbygden i samband med att de har expanderat. Jag har självfallet förståelse för att det också kan finnas problem i Stockholm. Men de är inte alls så stora som i glesbygden. Vi förstår att Stockholm kan ha problem i dag, när det är lågkonjunktur. Men när konjunkturen vänder går det mycket snabbare här. Stockholm får mycket lättare nya arbetstillfällen. Det tar däremot lång tid ute i landet. Därför är det oerhört viktigt att man genom regionalpolitiken kan utjämna förhållandena på det här viset.
Fru talman! Det talades också här i varma ordalag om hur viktiga storstäderna -- och inte minst Stockholmsområdet -- är som motor när det gäller att få avknoppningar till övriga delar av landet. Därför är det viktigt att se till att det ges förutsättningar för arbetstillfällen i storstadsregionerna. Kjell Ericsson! Det är inte enbart nya företag som har fått statliga bidrag. Det har t.o.m. förekommit att man har gett statliga bidrag inom tillverkningsindustrin för att företag skall kunna öka sina vinstandelar genom att göra folk arbetslösa i Stockholmsregionen och placera företaget i en annan region.
Fru talman! Det är bra att Stockholm är en motor. Mycket är koncentrerat till Stockholm. Det gäller resurser, kompetens och annat. Självfallet dras många hit, inte minst när det är högkonjunktur. Under den förra högkonjunkturen blev jag många gånger kontaktad av företag som inte fick tag i arbetskraft. De ville komma härifrån för att lättare kunna expandera. Ibland handlar det om nya företag. Men ofta handlar det om befintliga företag som, när de expanderar, förlägger en del av verksamheten någon annanstans än i Stockholm. Det tycker jag är bra. Som Isa Halvarsson sade finns ofta administrationen kvar i Stockholm även om verksamheten finns någon annanstans. Det är alltså en kombination. Men om det skall bli någon regionalpolitisk effekt måste det finnas stöd som gör att företag också flyttar ut till olika delar av landet där det är svårt att få nya arbetstillfällen, t.ex. till Sorsele, Bräcke och inlandet. Därför måste dessa olika stöd finnas. När det gäller tjänsteföretagen har det också angetts hur stort beloppet skall vara. Det är 150 000 kr per person i stödområde 2 och 250 000 kr i stödområde 1. Det är det högsta belopp som man kan få.
Fru talman! Jag vet inte om Kjell Ericsson lyssnade på vad jag sade. Jag sade också att det fanns en mycket klar regional obalans i Storstockholmsområdet. Det är t.ex. stor skillnad mellan Botkyrka och Haninge i förhållande till Det är inget tvivel om att vi, när det var högkonjunktur, också var mycket positiva till att flytta befintlig arbetskraft ifrån Storstockholm till andra områden. Det är en självklarhet. Men förhållandena har svängt oerhört snabbt. De siffror som jag redovisade -- som har tagits fram av ett statistikkontor -- belyser klart hur detta slår för den enskilde individen. Jag skulle vilja möta litet ödmjukhet och förståelse för att det finns speciella problem och en regional obalans även i ett storstadsområde.

Fru talman! Låt mig först och främst säga till Sylvia Lindgren att jag instämmer i Isa Halvarssons och Kjell Ericssons synpunkter i fråga om tjänsteföretag och lokalisering ute i bygderna. Kvinnor ute i dessa bygder har fått nya jobb som har skapats. Precis som Kjell Ericsson säger har jobb som passar kvinnor under årtionden varit underrepresenterade i dessa kommuner. Det finns kanske skäl för Sylvia Lindgren att resa till dessa trakter. Jag kan nämna några exempel: Kalix, Ytterhogdal. Jag hoppas att någon av dessa orter är någorlunda känd. På dessa orter har det i årtionden varit brist på arbeten för kvinnor. Här i Stockholm talar man om att det för närvarande är brist. Det är, som Kjell Ericsson säger, ett tillfälligt problem. När det blir högkonjunktur får människorna jobb. Jag blir litet upprörd, eftersom jag i många år har flyttat kvinnor ifrån Sundsvall till Stockholm för att de över huvud taget skulle ha en framtid. Sundsvall är ändå en ganska expansiv ort i jämförelse med dem som jag har räknat upp. Fru talman! Det var inte riktigt för att säga detta som jag begärde ordet. Regeringens regionalpolitiska proposition ger en annan infallsvinkel på regionalpolitiken än den politik som vi har fått erfara under de socialdemokratiska åren. Det satsas betydligt mer medel än under den socialdemokratiska regeringstiden. Det föreslås satsningar på tillväxt i hela landet och ökade satsningar på Norrlandsfonden. Jag noterar att Folkpartiets mångåriga krav på att beslut skall decentraliseras ut till länsstyrelserna inte längre kritiseras av Socialdemokraterna. Det finns i dag en uppgång i konjunkturerna. Detta beror till stor del på regeringens massiva insatser för att stärka de små företagens utvecklingsmöjligheter genom sänkta skatter på de områden som hämmar tillväxt och investeringar. Det beror också på betydande insatser när det gäller utbildning, utveckling, nyföretagande och forskning. Det gäller nu att med kraft ta till vara den utveckling mot ökad sysselsättning som är på gång. Jag noterar med förvåning att Socialdemokraterna inte vill pröva den nyorientering som tar sikte på en kombination av regionalpolitiska, arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska satsningar. Det pågår redan, som har sagts här, ett förberedelsearbete vid länsstyrelserna som syftar till att få fram en rad projekt för att höja kompetensen inom småföretagen över hela vårt land. Låt mig ge ett exempel på den oro som jag känner på grund av att vi inte tar till vara den utvecklingskraft som finns runt om i landet. vill göra mycket drastiska neddragningar i Ånge. Norrland. Den här neddragningen kommer, om den genomförs, att drabba 700 personer. Det är en katastrof för kommunen. Där finns t.ex. en gymnasieskola som har ett mycket bristfälligt elevunderlag. Vi vet också att Ånge kommun har drabbats mycket hårt av indragningar av verksamheten vid Posten i Ånge. Man drabbades också när kiseltillverkningen för några år sedan lades ner i Att Socialdemokraterna i dessa tider inte vill medverka till otraditionella lösningar genom att under en begränsad tid stödja kompetensutveckling, marknadsföring, produktutveckling och produktteknik över hela landet förvånar mig egentligen inte. Nu undrar kanske någon vad detta har med Ånge, som ligger inom stödområdet, att göra. Den som under några år har deltagit i den regionalpolitiska debatten vet att medlen är begränsade. Det är de trots att det under dagen har redovisats att oppositionen -- de borgerliga partierna tillsammans med Vänsterpartiet -- under Socialdemokraternas regeringstid flyttade fram positionerna och fördelade mer medel till regionalpolitiken. I dag skall vi förhoppningsvis fördela ytterligare medel till olika satsningar. Arbetsmarknadspolitiska medel som stöd till den traditionella regionalpolitiken ger möjligheter att i större utsträckning använda de sedvanliga medlen, som inte räcker i dag, till glesbygderna. De är landets mest utsatta områden. Inte minst Georg Andersson, själv bosatt i inlandet, borde förstå detta. Regionalpolitiken är väl som vanligt mindre intressant för Socialdemokraterna än arbetsmarknadspolitiken, trots att det finns medel över. Att skapa långsiktiga och riktiga jobb intresserar tydligen Georg Andersson mindre. Fru talman! Ånge kommun måste först och främst få ökade insatser från i första hand SJ och Kommunikationsdepartementet. Men man måste också få betydande insatser från alla parter: Arbetsmarknadsdepartementet osv. Det här kravet ställs av alla politiska partier. Varför då motverka större insatser i regionalpolitiken genom avslag på regeringens förslag, Georg Andersson? Jag förstår inte det. SJ:s planer beträffande Ånge innebär också en tankeställare för utvecklingen av järnvägen i Avvecklas vagnslaststrafiken i hela Norrland ger detta en signal som innebär risk för att investeringarna dras ned och planerade, nödvändiga investeringar i den norrländska järnvägen uteblir. Detta är oacceptabelt. Fru talman! Jag vill med glädje notera att utskottet instämmer i regeringens förslag att flytta upp Kälarne kommundel i Bräcke kommun till stödområde 1. Men jag beklagar samtidigt att inte utskottet tillstyrker Nils-Olof Gustafssons motion i den del som rör Åre församling. Den som studerar avstånden mellan Åre centrum och Handöl och Storlien förstår att företagens förutsättningar inte är likadana längst ut i glesbygden som i centrala Åre. Den insats i kronor som det gäller skulle dessutom vara relativt liten, eftersom huvuddelen av verksamheten i Åre centrum består av turism och redan har bl.a. nedsatta socialavgifter. Ibland är tydligen avstånden mellan Stockholm och fjällbygderna alltför stora för att konsekvenserna skall kunna överblickas. Fru talman! Jag vill med detta inlägg yrka bifall til reservation 30 och därutöver till utskottets förslag.
Fru talman! Jag vill bara till Sigge Godin säga att jag gläds med de kvinnor som får arbete oavsett var någonstans det är, men inte minst med kvinnor i glesbygd som får jobb. Ingen kan heller, tror jag, beskylla mig för att inte ha fightats för rätten för kvinnor att få jobb. Sigge Godin räknade upp ett antal kända Norrlandsorter och undrade om de var för mig bekanta. På den frågan vill jag svara ett klart och entydigt ja. I övrigt vill jag bara säga att jag inte ser det som någon idé att flytta arbetslöshet från det ena stället till det andra när det gäller befintliga arbeten. Att skapa nya arbetstillfällen har jag aldrig sagt något negativt om, snarare tvärtom. Men jag har också i mitt inlägg velat betona att det när det gäller Storstockholm finns en mycket klar obalans i det regionala hänseendet. Inte minst gäller det ur perspektivet skärgårdsöar med få boende människor. Men det är ack så viktigt att de finns här, där det inte finns broförbindelser eller andra kommunikationer. Det måste också kunna räknas in i perspektivet, även om det tillhör en storstadsregion. Det är inte fult att även tala storstadspolitik i denna kammare.
Fru talman! Det är väl bra om Sylvia Lindgren och jag är överens om att det är kvinnorna i glesbygden som har de största svårigheterna att få de riktiga jobben, att det är dem vi skall satsa på. Till det behövs pengar, regionalpolitiska satsningar. Det är de nya jobben som är utplacerade i glesbygden. Man flyttar inte jobb från Stockholm och dit ut, utan det är framför allt nya jobb som finns i de här områdena. Vi kan vara överens om att de skall placeras där och att man skall stötta detta med ekonomiska satsningar. Sedan kan jag glädja Sylvia Lindgren med att säga att jag som ledamot av Glesbygdsnämndens styrelse har rekommenderat styrelsen och tjänstemännen att vi skall göra nästa resa, för vi reser runt i Sverige, till Stockholms skärgård och ta del av de problem och bekymmer som finns där ute. Det är också en glesbygd, precis som Sylvia Lindgren säger. Vi har inte glömt bort dem. Vi skall ta del av deras problem och se vad vi kan bidra med. I övrigt förutsätter jag att det finns en mycket alert länsstyrelse i Stockholm som också ser till de sämst ställda, om vi får kalla dem som finns ute på öarna och som har specifika problem så i det här sammanhanget. Det tror jag att man borde kunna klara i ett sådant expansivt område.
Fru talman! Jag är glad åt att man kommer att göra resan till Stockholms skärgård. Jag kan bara önska Sigge Godin välkommen för att se att det även finns regional obalans i det här länet. Det finns faktiskt exempel på att det är befintliga företag som under en lågkonjunktur har flyttat från Stockholmsområdet till andra delar av landet. Det handlar om jobb, Sigge Godin. Det vänder sig i mig också när man säger riktiga jobb, det är arbeten vi vill ha.
Fru talman! Självklart vill människor ha riktiga, fasta, varaktiga jobb, så att de kan tro på framtiden. Där har vi inga delade meningar. Men det irriterar oss norrlänningar när Sylvia Lindgren kan säga att vi skor oss på storstadens problem. Det är inte så. Jag sitter i NUTEK:s regionalpolitiska nämnd, och de ärenden vi har behandlat där rör nya jobb, som vi inte har tagit från Stockholmsregionen. Det är nya jobb som har gett kvinnor ute i glesbygden, som kanske har väntat i många år på ett arbete, nya möjligheter och en ny framtid. Att de har fått den här chansen borde vi kunna vara överens om är mycket glädjande. Vi vet dessutom av alla utvärderingar som har gjorts att det är en mycket effektiv verksamhet, och att den fungerar mycket bra. Vi har nått en god bit på väg i regionalpolitiska sammanhang, tycker jag, när vi har fått den möjligheten.
Fru talman! Jag förstår Sigge Godins reaktion inför det som händer i Ånge. Jag är övertygad om att hade vi haft en socialdemokratisk regering hade vi fått höra mycket starka protester från Sigge Godins sida gentemot regeringen. Nu skall jag inte kontra på motsvarande sätt. Men jag vill ändå ställa frågan: Ser Sigge Godin mot den här bakgrunden några bekymmer med det beslut som riksdagen fattade för någon vecka sedan om att avreglera järnvägstrafiken på stomnätet? Jag vet att de anställda inom SJ ser kopplingar mellan tryggheten i sina jobb, möjligheten för SJ att fungera effektivt och det förhållandet att man nu skall konkurrera med andra företag om de mest vinstgivande delarna. Då blir det naturligtvis, som alltid på en avreglerad marknad, så att det som är mindre lönsamt får man kasta över bord. Då är vi tillbaka till vådan av avreglering och privatisering. Sigge Godin beskyller mig för att motverka större insatser inom regionalpolitiken. Detta är närmast en oförskämdhet. Jag förstår att han syftar på att jag inte har velat tillstyrka arbetsmarknadsministerns förslag om att flytta pengar mellan två olika organ. Jag betraktar inte det som en försvagning av politiken att vi intar den hållning vi gör. Däremot har vi velat förstärka näringspolitiken, som jag många gånger har upprepat här. Vidare säger Sigge Godin något som, om jag förstod honom rätt, var mycket klokt: Om insatserna sprids över allt större områden begränsas möjligheterna till insatser i stödområdet. Om jag fattade rätt var det Sigge Godin sade så klokt. Det ger mig anledning att peka på de risker för uttunning av regionalpolitiken som det föreliggande förslaget innebär. Man sprider ut landsbygdsstöd på ett mycket odefinierat sätt över hela landet. Man skapar förväntningar i alla län om att få rika tillgångar från det begränsade anslag som länsanslaget utgör. Den kraftiga satsningen med en ökning på 300 miljoner räcker ändå inte till för att klara alla önskemål i hela landet. Jag undrar om Sigge Godin delar min uppfattning på den punkten.
Fru talman! Det som händer i Ånge är djupt beklagligt. Det sätt på vilket SJ har hanterat frågan är också mycket beklagligt. Jag kan informera Georg Andersson om att såväl kommunalråd som företrädare för Länsstyrelsen i Västernorrland i dag har fått tid hos två statsråd i denna fråga. Det är inte så att den borgerliga regeringen försöker smita undan här, utan man tar emot delegationen redan i dag efter händelserna i slutet av förra veckan. Jag tycker att det är raskt handlat. Jag ser med tillfredsställelse att också SJ vill träffa dem som är mest oroliga för utvecklingen där uppe. Det som har hänt i Ånge handlar inte om avreglering av järnvägstrafiken. Det handlar om den kostnadsutveckling som SJ har haft på den här verksamheten. Men om det blir så som vi befarar, att vagnslasttrafiken avvecklas i hela Norrland, kommer SJ att frånhända sig möjligheterna att bedriva en aktiv godstransporttrafik i 58 % av Sverige. Det måste naturligtvis få konsekvenser. Det får konsekvenser för investeringarna i hela denna stora del av landet. Det är det som oroar mig. I ett läge då vi har stora bekymmer runt om i Sverige tycker jag att det är konstigt att Georg Andersson, som har suttit i Sveriges riksdag många år och upplevt att arbetsmarknadspolitik är något mycket bra men inte löser alla problem, inte kan tänka sig att ta en liten del av pengarna för att pröva otraditionella lösningar. Vi har i våra län mött inlandskommunernas företrädare. De frågar: Varför satsas de allra flesta medel på kusten? Om man överför medel från AMS-kontot till länsstyrelserna, kan man av de traditionella medlen tillföra fler kronor till inlandskommunerna. Det skulle vara till glädje inte bara för Ånge utan sannolikt också för Lycksele och andra inlandskommuner. Därför tycker jag att det är bra att göra det här försöket. Sedan får vi utvärdera det och se vad det har inneburit. Man kan hålla med inlandskommunerna om att de i många fall är styvmoderligt behandlade. I viss mån handlar det om pengar, i andra fall om att man inte alltid kan hitta rätt objekt. Därför tror jag att de otraditionella medlen skulle kunna vara till godo.
Fru talman! Nu blir jag litet bekymrad. Det är nu Sigge Godin avslöjar en stor okunnighet om vad regeringen tänker göra med dessa 800 miljoner kronor. Fattar riksdagen ett beslut på denna grundval, då är det ganska allvarligt. Man har låtit sig luras. Faktum är att det sägs uttryckligen att dessa 800 miljoner kronor, som tas från AMS, skall läggas till allmänt småföretagarstöd utanför stödområdet, huvudsakligen i södra Sverige. Jag kommer inte att se röken av dessa pengar uppe i Jag hörde Charlotte Cederschiöld tala om att man skulle satsa dessa pengar på invandrare. Andra har talat om glesbygden. I propositionen talas det om södra Sverige utanför stödområdet. Det är vad utskottsmajoriteten vill tillstyrka. Jag beklagar att inte kammaren är full nu så att man får sprida information om vad beslutet egentligen kommer att innebära. Har arbetsmarknadsministern lyckats dupera sina borgerliga kolleger? Var finns arbetsmarknadsutskottets borgerliga företrädare? Vad har ni för kommentarer till de här synpunkterna? Sigge Godin säger att AMS inte löser alla problem. Nej, tyvärr, men AMS löser åtskilliga och tvingas lösa många. Om nu AMS får mindre pengar då löser man ju färre problem. Det är det enkla förhållandet. Jag tycker att det är bra att statsråden tar emot Ångeborna. Jag inser mycket väl att det som händer där inte har någon direkt koppling till avreglering av järnvägstrafiken. Men jag ser att avregleringen av järnvägstrafiken får liknande effekter framöver på regionalpolitiken. Det allvarliga är att beslutet om avregleringen av järnvägstrafiken är fattat utan någon analys av de regionala konsekvenserna, precis som är fallet med avregleringen av Posten. Här sitter ett antal ledamöter som samtycker med regeringen i tron att det inte har negativa effekter. Det är beklagligt.
Fru talman! Jag vill berätta för Georg Andersson att jag träffade en företrädare för en länsstyrelse i Norrland på flyget i morse. Han beklagade sig över att de inte fick precis alla de miljoner som de hade förväntat sig. Man har ju gjort en preliminär fördelning redan nu innan Sveriges riksdag har fattat ett beslut i frågan. Norrlandslänen får en del medel också. Jag är inte duperad av arbetsmarknadsministern. Jag satt kvar i den referensgrupp som behandlade de här frågorna, medan Georg Andersson fann för gott att gå hem. Jag vet inte varför han gick hem, men vi andra satt kvar, så vi vet vad det handlar om. Man får inte alla pengar i Norrland, men så är det ju alltid. Man får en del. De traditionella medlen kan i större utsträckning användas i inlandskommunerna. Det är inga problem med det. Georg Andersson måste ha läst på dåligt. Huruvida avregleringen av järnvägstrafiken kommer att resultera i det ena eller det andra kan vi inte veta. Jag kan förstå att Georg Andersson som f.d. kommunikationsminister kan tro vissa saker i denna fråga och kanske har litet mera kunskap än vad jag har, men ingen av oss kan sia om hur utvecklingen kommer att bli. Däremot kan man sia om vad som händer om SJ avvecklar sin vagnslasttrafiken i hela Norrland. Då måste någon annan sköta den verksamheten. Det kan bli ett problem, eftersom vi inte vet hur det skall lösas. Jag är inte duperad av vare sig arbetsmarknadsministern eller mina kolleger.

Fru talman! Glesbygds och landsbygdsfrågorna är en viktig del i regionalpolitiken. En stabil och uthållig tillväxt i landet kan skapas bara om alla regioner är med och bidrar till tillväxten. En utveckling av den ekonomiska aktiviteten i Sveriges landsbygd är därför viktig. Grunden för en stabil utveckling på landsbygden är att basnäringar som jord och skogsbruk samt fiske och turism utvecklas positivt. Landsbygdens resurser och tillväxtmöjligheter måste alltså tas till vara. Om Sveriges landsbygd skall leva och utvecklas måste alla som bor där också ha tillgång till nödvändig vardagsservice. Stat och kommun har ett gemensamt ansvar för att garantera den grundläggande samhällsservicen på landsbygden. Affär, post, bank, telefunktioner och bibliotek är viktiga servicefunktioner där samordning måste ske för att garantera en grundläggande service i glesbygden. En mängd lokala grupper med stora ideella insatser arbetar för en positiv utveckling av sin bygd, och det är en enorm resurs. Utifrån subsidiaritetsprincipen menar vi kristdemokrater att det är viktigt att såväl beslut som ekonomiska resurser läggs ut på lägsta möjliga effektiva nivå. Ett ökat ansvar för kommunerna att själva hantera det regionalpolitiska stödet, som i dag hanteras av länsstyrelserna, är utifrån detta synsätt en önskvärd utveckling. Detta innebär inte att länsstyrelsernas roll skall förringas. Tvärtom är deras stödjande funktion viktig för landsbygden. Länsstyrelserna kan tillsammans med kommunerna aktualisera regionala landsbygsprogram och verka för en förbättrad samverkan med andra regionala aktörer, t.ex. utvecklingsfonderna, Hushållningssällskapet och kooperativa utvecklingscentrum. Glesbygdsmyndigheten har det övergripande ansvaret för samordning av insatser för glesbygdens utveckling. Utöver denna myndighet finns i dag resuser för landsbygdens utveckling spridda hos ett stort antal myndigheter: Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Boverket, NUTEK, AMS samt forskningsorgan som ERU och CERUM. I framtiden bör det övervägas om inte en samlad och mer kraftfull organisation med helhetsansvar för den strategiska utvecklingen av landsbygden borde skapas. Denna organisation bör ges ekonomiska resurser att ta ett samlat ansvar för landsbygds och glesbygdsutveckling. I min motion om landsbygdsutveckling från allmänna motionstiden föreslog jag att detta och tillhörande frågor skall bli föremål för en parlamentarisk utredning. Vi kds:are noterar med tillfredsställelse att landsbygdsstödet utökas i och med den regionalpolitiska proposition som vi behandlar i dag. Särskilt glädjande är att stödet till Med sina mer än 2 100 lokala grupper utgör Folkrörelserådet en stor resurs som på ett mycket medvetet sätt verkar för en positiv utveckling av landsbygden. I samarbete med olika myndigheter bedriver man ett flertal projekt som engagerat tusentals människor i vårt land. Vi uppskattar den folkliga aktiviteten i glesbygdsoch landsbygdsfrågorna. Kds:are ute i den svenska glesbygden har aktivt deltagit i arbetet och bidragit med sina tankar och idéer. Vi önskar också Folkrörelserådet och Glesbygdsmyndigheten framgång i det fortsatta arbetet, som nu skall vidareutvecklas med utgångspunkt från den här propositionen och det material som togs fram i samband med Landsbygdsriksdagen i Växjö tidigare i år. Fru talman! Historiskt sett har, som jag nämnt tidigare, glesbygdens och landsbygdens utveckling varit avhängig områdenas naturresurser -- energi, skog, jord och mineraler. Utvecklingen inom dataoch telekommunikationsområdet öppnar nu nya möjligheter för utveckling av andra verksamheter i gles och landsbygd. Den moderna informationsteknologins förmåga att överbrygga avstånd har en utomordentligt stor betydelse för att skapa en balanserad regional utveckling. Vid slutet av 1995 beräknas alla långdistansförbindelser vara digitaliserade. Den nyligen tillsatta IT kommissionen har bl.a. uppgiften att stimulera tillämpningar som gynnar just den regionala utvecklingen. Fru talman! Turistfrågorna debatterades förra veckan här i kammaren. Jag vill ändå i detta sammanhang peka på den stora betydelse turismen har och kan få för den regionala utvecklingen, inte minst i inlandet. Turistnäringen omsatte 1992 85 helårsarbeten. Onekligen har det regionalpolitiska stödet haft stor betydelse för turistnäringen i många områden, exempelvis för uppförande av turistanläggningar i fjällkedjan. Den småskaliga landsbygdsturismen har dock inte dragit någon större nytta av detta ännu. Jämfört med många andra länder är verksamheten i Sverige av liten omfattning och saknar identitet, profil och tradition. Det som redan har gjorts när det gäller t.ex. bondgårdsturism, sameturism och levande fäbodar och annat bör nu samlas ihop på ett nationellt plan och bli ett programarbete som ger bygdeturismen status och profil. Programarbetet skall koncentreras på produktutveckling och marknadsföring. Vi har ett unikt samarbete mellan ett tjugotal kommuner från Vänern i söder upp till Dundret i norr, och detta har under senare år etablerats genom IEF, Inlandskommunernas ekonomiska förening. Det är ett brett och aktivt samarbete kring främst turismen och kommunikationerna där Inlandsbanan och inlandsvägen är de sammanhållande banden. Med 80-talets erfarenheter som säger att Norrlands inland mycket sent påverkas av konjunkturuppgångar förtjänar detta fina kommunala samarbete inom hela det svenska inlandet uppmärksamhet, uppskattning och efterföljelse. När det gäller inlandet och de turistiska möjligheterna i framtiden visar IEF på ett konstruktivt sätt på nya möjligheter att utveckla den småskaliga bygdeturismen. Fru talman! I och med dagens betänkande, Bygder och regioner i utveckling, är vi inne på rätt väg. I flera avseenden har vi fått gehör för de tankar som presenteras i kristdemokraternas landsbygdsprogram. Flera av våra motioner har också fått en positiv behandling. Jag vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan med undantag av mom. 82 där jag yrkar bifall till reservation nr 30.

Fru talman! Till den socialdemokratiska partikongressen i september 1993 hade vi socialdemokrater från skogslänen väckt en motion om regionalpolitiken. Kongressmotionen blev en stor framgång, och vi fick gehör för de flesta av våra krav. Under allmänna motionstiden i år följde vi upp kongressmotionen med ett antal gemensamma riksdagsmotioner, bl.a. om regionalpolitiken. Det motionerandet har blivit betydligt mindre framgångsrikt. Jag vill här kort peka på två områden. Till att börja med har vi varnat för de negativa effekter som avregleringar och bolagiseringar inom viktiga infrastrukturområden får för den regionala utvecklingen. Vi har särskilt pekat på riskerna i det avseendet när det gäller Posten, Televerket och järnvägsmarknaden. Vi hävdar att sådana avregleringar och privatiseringar utgör ett reellt hot mot de befolkningsglesare delarna i vårt land, speciellt i skogslänen. Regeringen och utskottsmajoriteten delar inte våra synpunkter, utan man nöjer sig med att hänvisa till att myndigheterna får i uppdrag att årligen redovisa utvecklingen. Att stanna vid detta är naturligtvis helt otillräckligt. Jag konstaterar dock med tillfredsställelse att detta också framhålls i den socialdemokratiska reservationen nr 9. Den andra frågan som jag vill ta upp är vårt krav på återbäring av vinstmedel från vattenkraftsproduktion för regional utveckling. Det här är ett krav som vi socialdemokrater från skogslänen många gånger har framfört här i riskdagen. Frågan om fördelning av vinsterna från vattenkraftsproduktion har varit föremål för utredning av den regionalpolitiska kommittén och också av en särskild utredningsman. Vi anser att det nu finns ett reellt underlag för beslut i frågan. Utskottsmajoriteten gör det lätt för sig. Man konstaterar endast att riksdagen under en lång följd av år avslagit motioner av det här slaget, och man ser ingen anledning till att nu göra någonting annat. Jag beklagar detta, därför att jag är säker på att ett genomförande av vårt förslag starkt skulle bidra till en positiv utveckling i skogslänen. I propositionen berörs den här frågan inte alls. I den socialdemokratiska reservationen nr 14 krävs att riksdagen anmodar regeringen att pröva frågan. Det är väl dess värre så långt som man kan komma. Men jag är övertygad om att denna fråga återkommer. I en motion som jag väckte med anledning av propositionen föreslog jag att några församlingar i Utskottet har till en del tillmötesgått detta genom att föreslå att Näs och Häggenås församlingar i Krokoms kommun skall införas i stödområde 2. Jag hade naturligtvis helst sett att min motion hade bifallits i sin helhet, där jag även hade tagit upp Åre, som Sigge Godin talade om i sitt anförande. Jag vill ändå uttala min tillfredsställelse över att utskottet har visat vilja att rätta till stödområdesindelningen där den uppenbarligen är felaktig. Då känns det mer meningsfullt att återkomma i frågan. Fru talman! Jag har inget eget yrkande.

Fru talman! Vi socialdemokrater på den värmländska riksdagsbänken har i en motion lagt fram våra synpunkter och krav angående regionalpolitiken. Vi har framför allt utgått från en helhetssyn när det gäller regionalpolitiken. Vi pekar på den verklighet som vi i Värmland lever i. Arbetslösheten är fortfarande hög. Basindustrierna har minskat och fortsätter att minska sin verksamhet. Vad som just nu är utmärkande är det utländska ägandet av våra basindustrier, vilket har förstärkts under senare år. Den frågan har många gånger under de senaste två åren lyfts fram här i kammaren. Det gäller förhållandena för Uddeholm-Tooling som numera ägs av det österrikiska företaget Böhler och vilka konsekvenser det har fått för Hagfors med omnejd. Vi understryker i vår motion att regionalpolitiken även fortsättningsvis måste vara geografiskt riktad. Vi vill särskilt framhålla bruksorternas speciella problem. Vi pekar på behovet av en särskild regionalpolitik när det gäller ett åtgärdsprogram för bruksorterna, som kan bidra till att bryta det mönster som man i dag kan se och till att nå ett mer differentierat och utvecklat näringsliv. Det är av största betydelse att det tas fram ett sådant åtgärdsprogram för bruksorterna i Värmland. Tyvärr har majoriteten förhållit sig ganska kallsinnig till detta. Däremot har man i den socialdemokratiska reservationen tagit upp detta förslag. När det gäller stödområdesindelningen pekar vi på två kommuner. Det är Kristinehamn och Storfors, som inte permanent ingår i stödområdet. Det är fel, eftersom dessa två kommuner ingår i Bergslagsområdet och har betydande strukturproblem. Vi har uppehållit oss -- vilket vi ständigt gör i våra regionalpolitiska motioner -- vid den speciella betydelse som högskolan i Karlstad har. Jag tänker då på dess betydelse som utvecklingsfaktor för hela regionen. Vad vi behöver är en fast forskningsorganisation. Det är inte nödvändigt att högskolan i Karlstad blir ett universitet, utan det nödvändiga är att man får en fast forskningsorganisation. Tillsammans med förstärkta resuser i grundutbildningen skulle detta ha mycket stor betydelse för utvecklingen av hela länet. Fortfarande är Värmland det län som har det minsta antalet högskolestuderande. Vi betonar -- och det har tidigare här belysts i debatten -- den betydelse som kvinnorna har för regionalpolitiken och de speciella insatser som krävs i det sammanhanget. Vi pekar på nödvändiga insatser för ungdomar och vi pekar på kulturen som utvecklingskraft. Som jag sade anlägger vi ett helhetsperspektiv. I betänkandet hänvisar man däremot till olika politikområden. Det är litet synd, tycker jag. Vi framhåller också behovet av förstärkta länsanslag. Dessa synpunkter har tagits upp i den socialdemokratiska reservationen. Det gäller bruksorterna, utbildning, kvinnor, kultur och länsanslagen. Jag ställer mig naturligtvis bakom de s-reservationer som är fogade till betänkandet.